Herr talman! Öresundsbrofrågan är nyckeln till Gyllenhammars och storfinansgruppen Roundtable-industrialisternas Scandinavian Link-projekt. Under mer än ett år har vänsterpartiet kommunisterna försökt få till stånd en ideologisk och trafikpolitisk debatt i kammaren om detta projekt. Gång på gång har kommunikationsministrar, trafikutskottets ordförande och andra språkrör för regeringen hävdat att riksdagen inte behöver ta upp ScanLink-frågan, att regeringen inte ens haft anledning att diskutera den, att brofrågan och den motorväg som Gyllenhammar beställt till Bohuslän skall ses isolerade från kapitalets krav, osv. Men, herr talman, det fanns en tid för inte så länge sedan då socialdemokratins toppar och näringslivet var mera frispråkiga om projektet än i dag. Fram till dess att opinionen genom Svenska naturskyddsföreningens, Fältbiologernas, Miljöförbundets och organisationen Motlänkens arbete blivit tillräckligt stark gjordes inför massmedia uttalanden som inte kunde missförstås. Det är förunderligt att så få journalister granskar maktelitens opportunistiska piruetter. Låt mig återge några uttalanden från början av år 1985. 1. Finansminister Kjell-Olof Feldt vill se mer av handling och mindre av prat när OECD:s ministrar samlas i Paris i veckan till sitt årliga möte. Annars är risken stor att OECD alltmer utvecklas till en klubb för analys och diskussion. OECD:s användbarhet och auktoritet försvinner, säger Feldt, som reser till OECD-mötet i sällskap med utrikeshandelsminister Mats Hellström. Feldt och Hellström hoppas att kunna sälja Volvochefens idé om en Scandinavian Link, en utbyggd transportled från Oslo längs svenska västkusten över till Danmark och vidare ut i Europa, till deltagarna. Den svenska regeringen tar Gyllenhammars förslag som ett konkret exempel när den på nytt gör ett försök att få övriga OECD-länder med sig i en samlad investeringssatsning på vägar och andra kommunikationer. En sådan satsning är enligt Feldt nödvändig om det skall bli bättre fart på den ekonomiska tillväxten. Ett måste om man skall komma till rätta med den enorma arbetslöshet som finns ute i Europa, anser han. Enligt Feldt borde Västeuropa snabbt undersöka aktionsprogram liknande Scandinavian Link. 2. Det går snabbt framåt med de gemensamma projekt som Pehr Gyllenhammars nordiska grupp lanserat. Scandinavian Link har redan lett till beslut i Sverige och inom kort i Norge. --- Han kan glädja sig över att hans engagemang för Norden äntligen börjar ge resultat. Den plan som de nordiska finansministrarna lade fram i Helsingfors i förra månaden beskriver han som mycket uppmuntrande. Ingen har från regeringshåll under 1985 dementerat innehållet i de uttalanden som jag nu återgivit. Men för att inga missförstånd skall uppstå vill jag peka på att statsminister Ingvar Carlsson tidigare detta år blev mycket upprörd över mitt påstående att regeringen haft sitt finger med i spelet om ScanLink. Kan det vara så att finansdepartementet och Kjell-Olof Feldt agerat helt på egen hand och utan att ha fått klartecken från övriga regeringsledamöter? Jag är angelägen om att trafikutskottets ordförande besvarar den frågan. Jag tycker att det är principiellt mycket viktigt att få veta huruvida uppgörelser och utredningar i så för hela landet avgörande frågor kan genomföras helt utan parlamentets insyn och utan hänsynstagande till folkets demokratiska rätt till en öppen debatt. Så tillbaka till Öresundsbron. Jag vet att socialdemokraterna nu har stora bekymmer med olika uppfattningar inom partiet. Ett uttryck för detta är betänkandetexten, där det fortfarande handlar om att man ”snarast möjligt får fram underlag för ett för överskådlig tid definitivt beslut” i frågan. Men i dag gör man en reträtt jämfört med hur den gemensamma s-m-fp-majoriteten tidigare har uttryckt sina ståndpunkter. I den aktuella texten handlar det om ”hur förbindelserna över Öresund bör utformas” — ett citat som anfördes också av föregående talare — och inte längre om hur de fasta förbindelserna över Öresund bör utformas. Jag tycker att det är hoppingivande att opinionen haft en så pass påtaglig effekt på utskottsmajoriteten, även om det bara handlar om politisk taktik. Sedan utskottet snickrade ihop betänkandetexten har flera intressanta saker skett. Bl.a. har den mäktiga grupp vars existens regeringen på senare tid knappast omnämnt i officiella sammanhang — som om gruppen endast vore ett hjärnspöke hos miljörörelsen — nyligen uppträtt livs levande inför riksdagens trafikutskott. Jag talar om ScanLink-konsortiet, som nu idkar lobbyverksamhet mera för öppen ridå än vad som var fallet med Gyllenhammarsgruppens insatser och kontakter med finansdepartementet långt innan vi Övriga var informerade. ScanLink-konsortiet med Curt Nicolin i spetsen vill ha en motorvägsbro. De socialdemokratiska sidoorganisationerna vill inte ha en bro över Öresund. Det beskedet gick man djärvt nog ut med redan före valet 1985. I Skåne finns numera också flera socialdemokratiska arbetarkommuner som inte vill ha bron, det finns LO-sektioner med samma inställning och numera också majoriteten i flera av Skånekommunerna. Men det mest positiva som hänt är kanske att det socialdemokratiska partidistriktet på sin extra kongress nu beslutat att säga nej till Öresundsbron. Detta borde få regeringen att tänka litet mera i arbetarrörelsevänliga banor och kanske t.o.m. inse att denna nyckelfråga för ScanLink-projektets genomförande är både klasspolitisk och miljöpolitisk. Betongpolitikerna har dock inte tystnat — tvärtom. De verkar stenhårdare än vanligt och är beredda på konfrontation med opinionen. I tidningen Arbetet i måndags anförs i ledaren att partidistriktets beslut i Skåne ”är ett nej utan betydelse”! Om jag vore socialdemokrat skulle jag skämmas över tidningen Arbetets elitistiska beteende, att så visa förakt för folkopinionen. Herr talman! Den viktigaste sakfrågan om Öresundsbron, som kan diskuteras oavsett vilken politisk ideologi vi företräder, är: Vad skall broförespråkarna ha bron till? Tror de verkligen på en så ofantlig utveckling av bilismen — en tredubbling av trafiken — att det behövs en motorvägsbro över Öresund, trots att färjeförbindelserna nu har utvecklats på ett gynnsamt sätt, trots DanLink och trots uttalanden om att tunga transporter skall flyttas över från landsväg till järnväg? De som ser bron som nödvändig därför att de tror på en ohämmad tillväxt genom bilismen kan i varje fall inte längre negligera miljöeffekter som död skog, raserat naturlandskap eller asfaltering av alltmer av den odlingsbara jorden. De som fått för sig att arbetslösa Kockumsarbetare drömmer om att få bygga en bro som egentligen inte behövs eller som struntar i att tusentals jobb försvinner från hamnar, färjor och kustsjöfart tvingas förr eller senare att inse att allt detta sker helt på S-E-Bankens, Cavalli-Björkmans och exportjättarnas villkor.

Det borde vara möjligt att samla arbetarrörelsen i Sverige kring en socialt riktigare politik i samklang och samarbete med hela vår svenska miljörörelse. Herr talman! Det är inte samhällsekonomiskt motiverat med fasta förbindelser över Öresund. Miljömässiga konsekvenser på grund av ökad bilism, ytterligare luftföroreningar och försämrade livsbetingelser i havsmiljön kan lika litet accepteras som att ett antal arbetare slås ut från hamnar och kustsjöfart. Det finns positiva alternativ — vi är många som står för en annan politisk väg. Jag yrkar med detta, herr talman, bifall till vpk-reservationen.2 i trafikutskottets betänkande.

Herr talman! I det betänkande från trafikutskottet som vi nu diskuterar behandlas ett stort antal motioner, som väcktes under den allmänna motionstiden vid 1984 86 års riksmöten. I dessa motioner framförs krav om förbättrade tågfärjeförbindelser till Danmark och till kontinenten, om förbättrade färjeförbindelser över Öresund, om fasta förbindelser över Öresund och om vissa lättnader i den s.k. lex Öresund. Att utskottet först nu har behandlat de motioner som väcktes under riksmötet 1984/85 beror på att vi då trodde att ett material skulle komma fram under 1985, så att ett ställningstagande kunde ske vid 1986 års riksdag. Som allmänt bekant är för kammarens ledamöter har något sådant förslag ännu inte kommit fram, vilket vi beklagar. Vad först gäller de motioner som har krävt bättre tågfärjeförbindelser till Danmark och kontinenten torde dessa motionärers krav ha blivit över hövan tillgodosedda. Som Ulla Tillander sade här transporterar vi numera årligen ca 7 miljoner ton gods på våra järnvägsfärjor från Sverige till Danmark och kontinenten. fr.o.m. den 3 november i år, då storfärjorna mellan Helsingborg och Köpenhamni den s.k. DanLink öppnades, har vi en kapacitet på 11 miljoner ton. Som Ulla Tillander också sade planeras en tågfärjeförbindelse från Göteborg till Fredrikshavn, som beräknas starta under andra halvåret 1987. Mellan Malmö och Travemände kommer Rederi AB Nordö den 1 juli nästa år att sätta två godsfärjor i trafik. Vidare avser AB Swedcarrier, som i samarbete med ett västtyskt rederi driver TT-linjen, att under 1988 sätta två godsfärjor i trafik mellan Trelleborg och Travemände. Om dessa tre ytterligare tågfärjeförbindelser kommer till stånd — och mycket talar för att så blir fallet — kommer vi om tre år att ha en tågfärjekapacitet som uppgår till ca 18 miljoner ton järnvägsgods, vilket väl torde svara mot behovet, för att uttrycka sig försiktigt. I dag transporteras, som jag sade, 7 miljoner ton järnvägsgods från vårt land till Danmark och kontinenten. Att utskottet har lämnat de här motionskraven utan åtgärd torde kanske inte vara särskilt förvånande för kammarens ledamöter. Även när det gäller färjeförbindelserna över Öresund har väsentliga förbättringar kommit till stånd under de två senaste åren.

Låt mig nu något behandla frågan om fasta förbindelser över Öresund. Den frågan har en lång, för att inte säga lidandes, historia. Redan på 1950-talet startade debatten, och 1952 års riksdag uttalade sig för att undersökningar skulle göras för att se vilka förutsättningar man kunde finna för direkta förbindelser i form av en bro eller tunnel mellan Sverige och Danmark. Därefter har, som alla vet, en rad svenska och danska utredningar behandlat frågan. 1971 tillskapades trafikutskottet i samband med förändringen av riksdagsordningen. Trafikutskottet har haft förmånen — emellanåt tvivelaktig — att behandla den här frågan varje år. Riksdagen har vid ett flertal tillfällen uttalat att fasta förbindelser över Öresund bör eftersträvas. 1973 tog riksdagen konkret ställning till ett förslag till överenskommelse mellan de svenska och danska regeringarna om en järnvägstunnel mellan Helsingborg och Helsingör och en vägbro mellan Köpenhamn och Malmö. I samband med det s.k. Kockumsbeslutet för ett par år sedan underströk riksdagen också betydelsen av att fast förbindelse tillkommer mellan Malmö och Köpenhamn. I de senaste årens regeringsförklaringar har det likaså understrukits att fasta förbindelser över Öresund skall eftersträvas. Ulla Tillander talade om olika kombattanter i den här frågan. Låt mig säga till henne: Om det hade varit så enkelt att Sveriges riksdag hade kunnat ensam bestämma frågan om fasta förbindelser, så hade det funnits fasta förbindelser. Men eftersom de fasta förbindelserna skall gälla mellan två länder är en förutsättning att båda länderna fattar lika beslut. Sommaren 1985 presenterades ett förslag till fasta förbindelser av de svenska och danska Öresundsdelegationerna, och i det förslaget slogs fast att man prioriterade en järnvägsförbindelse och att en uppgörelse borde omfatta både vägoch järnvägsförbindelser. Därefter hände inte så mycket, så våra vänner på andra sidan sundet lyckades nå politisk enighet om förbindelserna över Stora Bält. Efter det att man hade nått denna politiska enighet i Danmark hölls ett möte i Köpenhamn den 25 augusti 1986 mellan den danske ministern för offentlige arbeider och den svenske kommunikationsministern angående det fortsatta arbetet med frågan om fasta förbindelser över Öresund. De båda ministrarna, representerande de två regeringarna, kom då överens om följande: 1. De undersökningar som gjorts om de miljömässiga konsekvenserna av de fasta förbindelserna skulle uppdateras. Man underströk att det är viktigt att ha ett så grundligt material om miljöfrågorna som det någonsin är möjligt att få fram. Där betonades särskilt de fasta förbindelsernas inverkan på vattengenomströmningen i Öresund och därmed på miljön i Östersjön. 2. Ministrarna var överens om att de gamla alternativen med en vägförbindelse Malmö-Köpenhamn och en järnvägstunnel Helsingborg-Helsingör skulle uppdateras med eventuella nya fakta. 3. Bara någon vecka tidigare hade man fått förslag från Helsingborgs och Helsingörs kommuner om ett nytt alternativ till tunnel, HH-syd. Man var överens om att detta alternativ skulle utvärderas. 4. Man kunde konstatera att det fanns nya fakta när det gällde möjligheten att köra tunga godståg över en bro i läget Malmö-Köpenhamn. Det var den danska järnvägsmyndigheten som menade att det fanns sådana möjligheter. Också det alternativet enades ministrarna om att pröva. Nu pågår alltså en genomgång av alla dessa frågor jag här nämnt. Miljöfrågorna utreds av de olika miljömyndigheterna i våra två länder, i Sverige av bl.a. naturvårdsverket. De andra frågorna håller vägverket och SJ på vår sida och dessas motsvarigheter på dansk sida på med. Utskottet har mot den här bakgrunden inte funnit anledning att föreslå riksdagen att ompröva sin positiva grundinställning till fasta förbindelser över Öresund. Tvärtom har utskottet funnit det angeläget att understryka vikten av att de förhandlingar som nu pågår bedrivs med största skyndsamhet. Utskottet har noterat att avsikten är att beslutsunderlaget skall kunna föreligga i mitten av 1987. De utredningar som nu pågår omfattar, som jag nyss redovisade, vissa nya alternativ. De omfattar också, som jag noterade, miljökonsekvensbeskrivningar. Skulle dessa undersökningar visa nya fakta — tekniska, ekonomiska eller miljömässiga — som talar mot fasta förbindelser över Öresund, kan detta självfallet påverka riksdagens inställning. Det bör emellertid noteras att det redan i dag finns ett omfattande utredningsmaterial när det gäller Öresundsförbindelser och att de utredningar av teknisk, ekonomisk och miljömässig karaktär som hittills har gjorts och som är offentligt redovisade inte tyder på att några hinder skulle föreligga. Detta innebär, herr talman, sammanfattningsvis att det nu inte finns skäl att ompröva riksdagens uttalade positiva inställning till fasta förbindelser över Öresund. Jag menar att det med anledning av den senaste tidens diskussioner tvärtom finns skäl för riksdagen att för regeringen och för regeringens förhandlare understryka angelägenheten av att förhandlingarna bedrivs i skyndsammaste möjliga takt med sikte på en snar överenskommelse. Detta är särskilt viktigt med tanke på risker för kostsamma felinvesteringar om ett beslut i frågan skulle dröja. Därför har utskottet föreslagit att motionerna skall lämnas utan åtgärd. Till utskottets betänkande har fogats två reservationer. Centerpartiet fullföljer sin tidigare kända linje och säger nej till en bro mellan Malmö och Köpenhamn. Vpk har ändrat uppfattning jämfört med tidigare. Partiet har varit en förkämpe för en fast järnvägsförbindelse över Öresund. Men i den reservation som vpk nu har fogat till betänkandet säger man att det inte är motiverat att anlägga fasta förbindelser över Öresund, dvs. varken en fast landsvägsförbindelse eller en järnvägsförbindelse, i tunnel eller på bro. Det är alltså ett nytt ståndpunktstagande från vpk, vilket jag noterar med en viss förvåning. Jag tror inte att denna ståndpunkt hade intagits ifall förutvarande ledamoten i trafikutskottet Sven Henricsson, som var en varm förespråkare för fasta järnvägsförbindelser, hade varit kvar i utskottet. Med en papegojas envishet återkommer Viola Claesson när vi diskuterar trafikpolitiska frågor ständigt i talarstolen till Scandinavian Link och dens.k. Gyllenhammars väg. Jag har tidigare från denna talarstol sagt, och jag upprepar: Kommunikationsministern sade så sent som i fredags att Scandinavian Link-projektet, som näringslivet företräder, varken finns på regeringens arbetsbord eller på den socialdemokratiska riksdagsgruppens arbetsschema. Sedan får Viola Claesson hänvisa till Scandinavian Link hur mycket hon vill. Viola Claesson hänvisade till beslut och uppfattningar i Skåne. Självfallet finns det olika uppfattningar i dessa frågor inom alla partier och inom olika delar av landet. Frågan om fasta förbindelser mellan Sverige och kontinenten är naturligtvis av intresse för dem som bor i Skåne, men framför allt är det ett riksintresse. Därför är det med en viss förvåning som jag noterar att det av de nio deltagarna i kvällens debatt är sex som är från Skåne. När jag tittar ut över kammaren finner jag — och det är mycket glädjande — att Skånebänken är väldigt välbesatt.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

Herr talman! Jag förstår att Kurt Hugosson känner sig besvärad över att jag så envist vill diskutera Scandinavian Link. Men den här gången tog jag faktiskt flera direkta citat som visar att en så pass viktig regeringsledamot och minister som Kjell-Olof Feldt klart har uttalat vissa uppfattningar i frågan tidigare, när den inte var så kontroversiell visavi miljöopinion och andra här i landet. Jag bad om en kommentar till detta, Kurt Hugosson, och jag skulle gärna vilja ha den. Öresundsbrons vara eller inte vara är inte en ny fråga. Det är helt riktigt, Kurt Hugosson. Som ordförande i trafikutskottet har Kurt Hugosson gång på gång bl.a. påmint om riksdagsbeslutet från 1973. Men det räcker inte att hänvisa till det om man inte samtidigt redovisar hur opinionen då såg ut. Vpk:s ställningstagande kan sammanfattas med dessa ord ur vår partimotion med nr 2018 från 1973: I proposition 1973:146 föreslår regeringen ordnande av fasta förbindelser över Öresund. Varje beslut i denna fråga får stora och mångsidiga verkningar. Frågan är regionalpolitisk och trafikpolitisk, miljöpolitisk och fördelningspolitisk. Den berör inte bara Skåne och Danmark — helt riktigt, Kurt Hugosson — utan indirekt också Norrland. Den påverkar arbetsoch levnadsförhållanden för ett mycket stort antal människor. Regeringsförslaget går ut på att först bygga bilbro Malmö-Köpenhamn, senare en enkelspårig järnvägsförbindelse Helsingborg-Helsingör. Vpk är motståndare till regeringens förslag. Vi anser det felaktigt ur alla de ovannämnda synvinklarna. Vi anser det klasspolitiskt reaktionärt. Det kommer att ensidigt gynna speciella storfinansgrupper. Vi anser också de allmänna planeringsinsatser som förslaget aktualiserar vara illa förberedda och propositionen slappt behandlad. Jag måste säga att jag är glad över vpk:s mycket tydliga ställningstagande och klarspråk i den här motionen. Det visar också att vårt ställningstagande i dag inte är snabbt påkommet eller sprunget ur någon som helst illvilja eller avsikt att sätta käppar i hjulet för socialdemokratiska finansministrar eller andra ministrar och företrädare för landets mäktigaste exportföretag. Argumentationen handlar i dag också om att vi inte vill vara med om vare sig reaktionär klasspolitik eller miljövandalisering, Kurt Hugosson.

Herr talman! Egentligen är det ganska uppmuntrande att läsa utskottets betänkande, om man jämför det med det anförande som Kurt Hugosson höll. Utskottets utlåtande innehåller en reservation, där vi i centern säger nej till bron. Däremot finns i utskottets skrivning inget ja till en bro. Kurt Hugosson är mer definitivt för en bro än vad utskottet är. Det man i utskottets utlåtande efterlyser är en ordentlig miljödebatt inför ett slutgiltigt ställningstagande. Det sade också Kurt Hugosson. Men vi är inte där än. Ju mer miljöfrågorna kommer i fokus och vägs in efter sin rätta tyngd, desto större torde tveksamheten inför ett brobygge bli. Man brukar säga att medan gräset gror dör kon. Frågan är om inte det talesättet går att tillämpa just på den här frågan. Gräset som gror är miljöfrågorna, men också båtförbindelserna som hela tiden vuxit fram. När det kommer till kritan visar sig bron obehövlig, för den har ersatts med så många andra överbryggningar. Kurt Hugosson redogjorde också för den väldiga kapacitet som tågfärjetrafiken kommer att få. Av detta kan man bara dra slutsatsen att en bro inte kommer att behövas. Men jag skulle ändå vilja ställa en fråga till Kurt Hugosson. Hur ser Kurt Hugosson på utvecklingen för tågfärjorna om en bro kommer till, tågfärjor som kommer att ha en sådan enorm kapacitet?

Herr talman! Viola Claesson föredrog att citera vpk:s motion från 1973 framför att ge en förklaring till varför vpk har ändrat uppfattning när det gäller fasta tågförbindelser mellan Sverige och kontinenten. Vpk har alltid haft en positiv inställning till sådana fasta tågförbindelser. Jag noterar också att Viola Claesson i sin andra replik inte återkom till resonemanget att socialdemokratins inställning till fasta förbindelser över Öresund skulle ha något samband med Scandinavian Link-projektet som drivs av näringslivet. Det torde ju falla på sin egen orimlighet, eftersom vi fattade det första beslutet redan 1973. Viola Claesson talar om miljövandalism. Det som jag redogjorde för i mitt inlägg var de olika utredningar som pågår. En av de viktigaste uppgifterna som ministrarna bett att få fram är miljökonsekvenserna av eventuella fasta förbindelser. Jag sade, det skall jag gärna upprepa, att om dessa undersökningar skulle visa att de miljömässiga konsekvenserna talar emot fasta förbindelser kommer detta naturligtvis att påverka besluten. Jag vill säga till Ulla Tillander att jag i mitt inlägg redovisade hur många gånger som en stor majoritet i riksdagen positivt har uttalat sig för att vi skall få fasta förbindelser över Öresund. I detta läge, när förnyat utredningsmaterial tas fram, har utskottet inte funnit någon som helst anledning att gå ifrån denna positiva grundsyn som riksdagen har uttalat och som regeringen i flera års regeringsförklaringar uttalat. Men vi har sagt att vi skall avvakta utredningsmaterialet. Utifrån dessa utgångspunkter var det min förhoppning, när jag föreslog att man skulle lämna motionerna utan åtgärder, att vi skulle få ett enhälligt utskottsbetänkande.

Herr talman! Jag skall besvara Kurt Hugossons fråga, även om han inte motsvarar mina förväntningar och svarar på alla mina frågor. Först och främst, Kurt Hugosson, är det faktiskt inte så i mitt parti att en av oss helt ensam kan gå ut och driva en viss linje, särskilt inte i en sådan här viktig fråga. Sven Henricsson skulle ha pläderat på samma sätt som jag gör här. Vi har diskuterat denna fråga ganska länge. Jag hänvisade till var vi stod 1973. Argumenten mot sådana stora projekt som det här är fråga om håller precis lika bra i dag som då. Vpk hade en positiv inställning till fasta järnvägsförbindelser, precis som Kurt Hugosson säger. Men vad som är viktigt i utgångsläget i dag är ju hur övriga förbindelser har utvecklats. Flera talare har framhållit och även texten i betänkandet visar att bl.a. färjetrafiken kommer att utvecklas positivt. Vi vill inte vara med och satsa på vare sig vägar eller järnvägar som inte behövs. Det är ju detta som är det märkliga med politiken av socialdemokratisk modell. Regeringen kan gå ut i arbetslöshetskriser och på speciella orter som Uddevalla eller i Skåne då ett företag går omkull och ge löften om att bygga t.ex. motorvägar och broar utan att de behövs. Vi ställer inte upp bakom en sådan politik. Min fråga är: Varför skall man över huvud taget utreda i så många år om man inte kan visa att det finns behov av t.ex. en motorvägsbro? Jag skulle vilja avsluta genom att travestera Kurt Hugosson. Så här sade Kurt Hugosson i sitt första inlägg här om fasta förbindelser över Öresund: ”Den frågan har en lång, för att inte säga lidandes, historia.” Kurt Hugosson, hjälp oss andra genom att göra den pinan kort! Säg nej till en motorvägsbro över Öresund!
Herr talman! Kurt Hugosson sade med anledning av utskottsbetänkandets utformning, att det nu inte har funnits anledning att frångå den positiva grundsynen, vilket skulle tyda på att man fortfarande förespråkade en bro. Vi kan i alla fall konstatera att utskottet inte uttalar sig för en bro. Det tycker jag är bra. Liksom Viola Claesson vill jag emellertid uppmana Kurt Hugosson att lyssna litet bättre på rörelsen. Skånedistriktet av det socialdemokratiska partiet uttalade sig ju häromdagen emot en bro, och det med klar majoritet. Detta var inget olycksfall i arbetet, det skall man lägga märke till. Enligt vad som framgick av tidningsreferaten var den extra kongressen särskilt sammankallad för att diskutera just brofrågan. Denna klara majoritet emot en bro åstadkoms alltså efter utredande i tiotals år, efter alla diskussioner och inte minst efter alla försök till övertalning gjorda av topparna i det socialdemokratiska partiet. Dessutom är många kommuner i Skåne också emot en bro. Vilket var då det starkaste argumentet bakom majoritetens i det socialdemokratiska partidistriktet ställningstagande? Jo, såvitt jag förstår var ett argument miljöaspekterna, och detta är något nytt inom socialdemokratin för 1980-talet och förhoppningsvis också inför 1990-talet. Men för oss inom centern är detta inget nytt. Det andra skälet var, tror jag, att en bro skulle komma att drabba så många anställda vid färjetrafiken. Detta är också en viktig aspekt.

Herr talman! Inför kammarens ledamöter vill jag bara klargöra att när vi behandlade de här motionerna i trafikutskottet nämnde inte Viola Claesson med ett enda ord att vpk hade bytt uppfattning när det gäller fasta järnvägsförbindelser. Detta upptäckte jag först då jag läste vpk:s reservation. Det är ganska förvånande att vpk inte argumenterade i denna fråga då utskottet behandlade den. Sedan, Ulla Tillander, redogjorde jag i mitt anförande för de många beslut som riksdagen har fattat med stor majoritet och som innebär positiva uttalanden för fasta förbindelser över Öresund. I motionerna förelåg krav på att vi skulle uttala oss mot fasta förbindelser. Det har vi inte ansett att vi skall göra, med tanke på det utredningsarbete som pågår och de förhandlingar som sker. Vi menar tvärtom — med tanke på de diskussioner som förts — att det finns anledning för riksdagen att här i dag för regeringen och regeringens förhandlare understryka angelägenheten av att förhandlingarna bedrivs skyndsamt, om möjligt med sikte på en snar överenskommelse. Jag sade också att det är viktigt att vi får fram detta underlag och kan fatta beslut, inte minst med tanke på att det annars kan bli mycket kostsamma felinvesteringar. Herr talman! Jag yrkar än en gång bifall till trafikutskottets hemställan.

Herr talman! Sedan beslutet om fasta förbindelser i Öresund fattades 1973, ett beslut som förutsatte etablerandet av Saltholm som platsen för en ny internationell flygplats, har diskussionen om hur Öresundstrafiken skall utformas böljat fram och tillbaka. Eftersom överförandet av gods på järnväg alltmera framstått som den verkliga flaskhalsen, har riksdagen uttalat att när det gäller fasta förbindelser är en tunnel för järnvägstrafiken mellan Helsingborg och Helsingör det mest angelägna. När det gäller förbindelsen Malmö-Köpenhamn har danskarna intagit attityden att först måste en fast förbindelse i Stora Bält beslutas innan man kan och vill diskutera Malmö Köpenhamn-leden. I dag har vi ett på avgörande punkter helt förändrat scenario. 1. DanLink har startat. Därmed är för överskådlig framtid den tunga järnvägstrafiken mellan Sverige och Danmark och Västeuropa tillgodosedd. Till yttermera visso kan vi räkna med järnvägsfärjor även från Malmö och Göteborg till Västtyskland och Danmark nästa år. Jag kan inte längre se någon realism i planerna på en järnvägstunnel mellan Helsingborg och Helsingör, så mycket mindre som fullmäktige i Helsingör nu bestämt avvisar tanken på en tunnel, som ju ökar trafiken på kustbanan mellan Helsingör och Köpenhamn. 2. DanLink frigör stor kapacitet för lastoch persontrafiken mellan Helsingborg och Helsingör. Det nya avtalet mellan Helsingborgs kommun och SJ om tågföringen i Helsingborgs centrum skapar möjligheter för en rationell gemensam terminalorganisation för de olika färjeföretagen i Helsingör-Helsingborgs-leden. En sådan rationell trafikutveckling i Helsingborg måste mötas med en motsvarande i Helsingör, om en konkurrenssituation som ger likvärdiga villkor skall föreligga. Den planerade gemensamma terminalen i Helsingborg bör inte tillskapas om inte bindande avtal om en likadan i Helsingör sluts med danskarna. Den gemensamma terminalen i Helsingör måste stå färdig samtidigt med den i Helsingborg. Man kan således hävda att trafiken till och från Danmark, både vad det gäller järnväg och bilism, fått en betydande kapacitetsökning, som kommer hela landet till godo. Det är också ett glädjande faktum att dessa stora förbättringar skapas medelst färjetrafik, som ju miljömässigt innebär stora fördelar. Färjetrafiken medger också en tilltalande transportform för den stora gränshandeln som florerar både i Helsingborg och i Helsingör. Färjetrafiken mitt inne i Helsingborgs centrum är inte bara pittoresk, utan framför allt är den grunden för ett rikt diversifierat affärsliv. För den stora lokala, regionala och nationella trafik som går över Helsingborg har alltså stora kapacitetsförbättringar inletts. Trafikföringen i norra Öresund kommer att vara tillfredsställande för långa tider framöver. 3. Sedan politisk majoritet uppnåtts i Danmark för en bro och tunnel i Stora Bält, har det danska intresset för en fast förbindelse i Köpenhamn Malmö-leden markerats. I södra delen, enkannerligen mellan Malmö och Köpenhamn, är trafikförhållandena dåliga. Framför allt beror detta på det längre avståndet och färjetrafikens svårigheter att här få intäkterna att täcka kostnaderna. En mera rationell avveckling av trafiken mellan Malmö och Köpenhamn — vi får inte glömma flygplatsen i Kastrup i detta sammanhang — i form av en bro och/eller tunnel kommer att generera en helt ny trafik och i många avseenden radikalt förändra nuvarande trafikbild både för sjöfart och luftfart och för vägar och järnvägar. Just nu pågår ett allra sista utredningsarbete om fasta förbindelser över Öresund, och ett ställningstagande kan sannolikt ske redan mot slutet av nästa år. Frågan är kontroversiell, men får för den skull inte ständigt skjutas på framtiden. Det är av vitalt intresse både för det allmänna och för allmänheten att ovisshetens tid tar slut. Att arbeta målmedvetet är vida bättre än att brottas med ovisshet. Jag skall inte delta i den diskussion om en fast förbindelse mellan Malmö och Köpenhamn som har förevarit. Den kan mer berättigat föras när resultatet av de avslutande utredningar som pågår redovisas under nästkommande år. Jag yrkar, herr talman, bifall till trafikutskottets hemställan i betänkandet nr 3.

Herr talman! ”Frågan om fasta förbindelser över Öresund har sedan början av 1950-talet haft stor och fortlöpande aktualitet”, skriver trafikutskottet och ger oss sedan en lång och innehållsrik katalog över alla utredningar och alla ofullbordade beslut i frågan. Det är i och för sig inte mycket att invända mot den texten och inte heller mot utskottsbetänkandet i övrigt, med de slutsatser man kan dra av det skrivna. Betänkandet ger nämligen oss som vill ha en bro eller annan fast förbindelse mellan Malmö och Köpenhamn ett visst hopp. Vi har annars många gånger tidigare haft anlgdning att förtvivla inför beslutsvånda och kovändningar hos olika regeringar och riksdagar på bägge sidor sundet. Under normala förhållanden, herr talman, hade jag därför inte haft någon anledning att också i år uppträda på scenen och ta till orda i den här frågan. Men sedan det nu har kommit fram att också socialdemokraterna i Skåne har drabbats av beslutsvånda och ångrat tidigare ställningstaganden känns det angeläget att säga ifrån, att det har inte folkpartisterna i Malmö gjort. Vi har den uppfattningen att goda kommunikationer med omvärlden är en av flera viktiga förutsättningar för ett blomstrande näringsliv. Vi har också uppfattningen att ett framgångsrikt näringsliv är en förutsättning för goda sociala och kulturella förhållanden på en ort, i en kommun, i ett län och i ett land. Vi menar att fasta förbindelser över Öresund ger oss goda kommunikationer. Herr talman! När Skåne var danskt — det är länge sedan — då var de allmänna kommunikationsmedlen inte särskilt utvecklade. Då var också båtförbindelser bra kommunikationsmedel på så korta avstånd som det är fråga om i det här fallet. Det var faktiskt så att vattnet band den danska och den svenska delen av Danmark samman. Men det är, som sagt, faktiskt ganska länge sedan. Under de århundraden som gått har tekniken gjort stora landvinningar. Då är det desto svårare att förstå att den landvinning som tycks vara svårast att nå är brofästen på ömse sidor Öresund. Och ändå har jag faktiskt aldrig träffat någon som har kunnat bevisa för mig att någon nu befintlig bro har gjort mera skada än nytta. Det är precis tvärtom. Jag tvivlar inte på att det här i riksdagen skulle vara möjligt att få en klar majoritet för fasta förbindelser — bro eller tunnel. Trafikutskottets betänkande tyder också på det, och därför har jag inte polemiserat mot utskottet i dag. Men det finns anledning att understryka mycket noga, som också utskottets ordförande har gjort, att fasta förbindelser mellan två länder är en rikspolitisk fråga som det skall beslutas om här i riksdagen, och då bör inte bypolitiska gräl få styra besluten här. Jag hoppas att regeringspartiet i övrigt inte tar intryck av Skånedistriktets senaste beslut. Jag skall gärna medge att utskottets ordförande har rätt, när han säger att det är mest skåningar som uppträder, men det må vara oss förlåtet att vi är mer intresserade av denna rikspolitiska fråga än t.ex. av om bron mellan Haparanda och Torneå behöver repareras eller byggas ut. Jag tror dessutom att alla som sitter i trafikutskottet — liksom vi som är särskilt engagerade i Öresundsförbindelserna — egentligen är eniga om en sak: vi är hjärtinnerligt trötta på att år efter år upprepa nästan samma debatt och samma argument. Det börjar, herr talman, snart verka som en föreställning i commedia dell”arte-stil, och det är underligt att vi bryr oss om att skriva våra anföranden, när vi ändå kan dem utantill från tidigare år. Men en sådan här föreställning kommer naturligtvis ändå att upprepas årligen ända till den dag ett definitivt beslut är taget om fasta förbindelser. Det vore skönt, herr talman, om ett sådant beslut kom medan någon av oss sitter kvar i riksdagen.

Herr talman! Mycket har redan sagts i den här debatten, och en hel del av de argument och synpunkter som jag framfört i olika sammanhang vid utskottsbehandlingen har redan framförts här, men jag kanske kommer att upprepa dem. Mycket har hänt sedan den här frågan senast behandlades av riksdagen. En ny färjelinje för järnvägsgods, DanLink, har kommit till. Moderna färjor med kapacitet att ta 55 järnvägsvagnar har satts in i trafik på linjen Helsingborg-Köpenhamn. Enligt SJ innebär detta att man kan agera efter moderna krav på snabbhet och exakthet. SJ är nöjt med denna lösning i det här läget. Det är fråga om en enorm kapacitetshöjning fr.o.m. den 3 november i år — ungefär en fördubbling av nuvarande kapacitet i Öresundsregionen. Utökad kapacitet har under senare år kommit till på leden Trelleborg Sassnitz. Halvårsskiftet 1987 kommer direkttrafik Malmö-Travemände i Västtyskland i gång. Arbetet med bangård och färjeläge pågår i Malmö; man investerar 70 milj.kr. i hamnen. En ombyggnad av färjor är kontrakterad för ca 100 milj.kr. för att de skall passa för järnvägsvagnstransporter. Även dessa färjor får vardera spår för att ta 55 järnvägsvagnar per tur. Trelleborg Travemände-färjan planeras för järnvägsvagnar. Det innebär utökning och en ny linje, eftersom de färjorna skall gå direkt på Västtyskland. Det är klart med färjetrafik med järnvägsfärja på ytterligare en led — Göteborg-Fredrikshavn — med kapacitet just under en miljon ton per år. Totalt innebär nu tillgänglig och beslutad färjetrafik för järnvägsgods att vi före utgången av 1987 har en kapacitet för järnvägstransporterat gods med 14 miljoner ton per år mellan Sverige samt Danmark och kontinenten. 1988 kan kapacitet för ytterligare 1-1,5 miljoner ton per år komma till på sträckan Trelleborg-Travemände. Kvalitet i form av snabbhet, säkerhet, kapacitet och regularitet är kännemärket för moderna fartyg. När färjorna på sträckan Trelleborg-Travemiände har kommit i gång har vi en kapacitet på 15-16 miljoner ton per år. Nuvarande godsmängd är sju miljoner ton per år. Optimistiska kalkyler talar om ett behov av färjor och annat för 10-12 miljoner ton någon gång in på 1990-talet. Detta betyder en mycket kraftig överkapacitet. Det finns inte gods till alla transportmedel. I det här läget står vi nu — och då förhandlas det om att dessutom bygga broar eller tunnlar för industrins transportbehov. Bro eller tunnel eller en kombination av båda kommer att kosta en hel del kronor, och någon skall betala. Det gäller mångmiljardbelopp. Skall en sådan här investering förväntas måste den rimligtvis utnyttjas. — På vad sätt? Det gods som färjelinjerna har varit till för måste på något sätt fås att lämna färjor, färjelägen och hamnar. Det betyder ett behov av lägre priser än färjorna kan bära — och därmed måste man tvinga bort dem, få dem att försvinna ur bilden. Sedan kan priserna justeras igen.

Vad skulle detta innebära för landets transportstruktur? Det har hittills föga belysts. Men vår kustsjöfart kommer redan med de nu kraftigt ökade resurserna för järnvägstrafiken att inte bli oberörd. Kustsjöfarten lever redan i ett mycket kärvt klimat. Nu talas det om att vi måste slå vakt om sjöfarten på Sverige. Det gäller både kustsjöfarten och den transoceana sjöfarten. Det gäller också hur de svenska hamnarna, som är kommunalt ägda, skall verka i framtiden och hur befintliga investeringar skall utnyttjas och finansieras. En fast förbindelse — det talas om kombibro för såväl landsväg som järnväg —- blir när den har körts in i transportsystemet en trafikens aorta, en huvudpulsåder för det mest strategiska godset i vårt varuutbud. Vi får alla ägg i en korg. I dag har vi ett flexibelt system med färjor till och från olika hamnar. Det kan vi behöva i framtiden också. Vi skall kunna försörja oss även i krissituationer. Herr talman! Mycket av detta har vi inte belyst ännu: överkapacitet på järnvägssidan, sjöfartens situation, en påtaglig ändring av infrastrukturen inom landets transportsektor, de kommunala hamnarna och verksamheten i och omkring dessa, koncentrationen av landets varuutbyte och situationen i krislägen. Det här bör finnas med när vi i riksdagen skall besluta — och det bör vi göra snart — hur Sveriges förbindelser söderut skall se ut långsiktigt. Herr talman! Utskottets hemställan innebär i dag inte beslut om några fasta förbindelser över eller under Öresund. Mitt namn står under utskottsbetänkandet, där utskottet förordar skyndsamt genomförda undersökningar för att få ”fram underlag för ett för överskådlig tid definitivt beslut hur förbindelserna över Öresund bör utformas”. Märk väl! Utskottet använder inte benämningen fasta förbindelser — ordet fasta ströks vid justeringen av betänkandet i utskottet.

Herr talman! Vi håller just nu på att diskutera riksdagens ofullbordade. Dagens beslut här i kammaren kommer —i likhet med alla andra beslut i detta ärende —- inte att innebära något definitivt och slutgiltigt ställningstagande till frågan om Öresundsförbindelserna, vilket efter många års utredande vore i högsta grad önskvärt. Detta är beklagligt, därför att ett sådant förslag vore det hög tid att vi i riksdagen fick ta ställning till. Under senare år har varje nytillträdd kommunikationsminister sett sig föranlåten att, tillsammans med en likaså nytillträdd dansk kollega, tillsätta en egen utredning i frågan. Den nuvarande chefen för kommunikationsdepartementet utgör härvidlag inget undantag. Jag skall inte ifrågasätta det utredningsarbete som nu pågår utan bara uttrycka förhoppningen att det skall ske skyndsamt och att det slutgiltiga beslutsunderlaget skall kunna föreläggas riksdagen med det allra snaraste. Den tidsplan som nu finns tyder på att detta skulle vara möjligt. Förutsättningarna synes därför i dag bättre än kanske någonsin tidigare, främst med tanke på att ett definitivt beslut i det danska folketinget om en fast förbindelse över Stora Bält nu uppenbarligen är nära förestående. Det förtjänar att understrykas att det har hänt en hel del positivt i Öresundstrafiken under senare tid. Om inte alla tecken slår fel kommer också mycket positivt att inträffa under de närmaste åren, sannolikt både i de direkta förbindelserna över Öresund och i ett utomordentligt varierat utbud av tågfärjetransporter till Danmark eller direkt till kontinenten. De satsningar som har gjorts på leden Helsingborg-Köpenhamn, i form av DanLink-projektet, och som kommer att göras på tågfärjor till Travemände från både Malmö och Trelleborg och till Fredrikshavn från Göteborg, ger en knivskarp och förhoppningsvis stimulerande konkurrens. En stor del av svenskt näringsliv har efterfrågat denna typ av förbindelser. Den mångfald ur vilken de nu har att välja är en positiv faktor för alla dessa företag. Samtidigt tror jag att utvecklingen av tågfärjetrafiken bör tjäna som en tankeställare även i debatten om eventuellt fasta förbindelser över Öresund. Jag tror att det är dags att ta ned den frågan på jorden, att konstatera att konsekvenserna förmodligen inte blir så långtgående som många tycks tro. Det har talats om att all vägburen godstrafik skulle lockas över till denna bro, men så tror jag inte kommer att bli fallet. En bro kommer att utgöra ett valalternativ bland flera — ett viktigt valalternativ men inte det enda, precis som det kommer att finnas fler alternativ för tågfärjetransporter. Många privatbilister på semesterresa kommer självfallet att ta denna väg, vilket givetvis kommer att innebära ett avbräck för färjetrafiken. Likaså kommer givetvis en bro att främst aktivera Malmöregionen. Företag kommer att lockas dit, vilket knappast kan ses som något negativt för en hårt drabbad region. En sådan förbindelse kommer också att skapa rörlighet mellan Danmark och Sverige på ett helt annat sätt än som i dag är fallet. Detta borde vara positivt mot bakgrund av att den närmaste vägen mellan Malmö och Köpenhamn för allt fler har kommit att gå via Stockholm. Men jag är inte övertygad om att merparten av den tunga lastbilstrafiken kommer att ta vägen över en bro. Många kommer förmodligen, även i fortsättningen, att föredra den ”fikapaus” som en tjugominutersresa med färjan till Helsingör innebär. Andra kommer säkert, precis som nu, att tycka att det är bekvämt att somna i Sverige och vakna i Västtyskland. De kommer följaktligen att åka till Travemände från antingen Malmö eller Trelleborg. Det är bara så — och det får vi förmodligen acceptera — att det finns inte en lösning på Öresundsfrågan av det mycket enkla skälet att det inte ställs bara ett krav på en lämplig transport av person och gods. Tvärtom ställs det många olika krav av många människor och företag. Vi kommer säkert aldrig att kunna tillgodose alla önskemål. Men ju mer vi accepterar mångfalden, desto större är chansen att vi får en för flertalet lyckad lösning. Det är min förhoppning, herr talman, att nästa gång frågan om fasta förbindelser över Öresund behandlas i denna kammare också skall bli den sista.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

Herr talman! Frågan om Öresundsförbindelsen har diskuterats i decennier. Den allmänna debatten liksom debatten här i kammaren har gått het, och det är inte så konstigt. Frågan om förbindelserna mellan Sverige och Danmark har utomordentligt stor betydelse; inte bara för Skåne och södra Sverige, utan för landet som helhet och även för Norden. Frågan har betydelse ur industrisynpunkt. Men den har också betydelse för den kulturella, sociala och rent mänskliga kontakten mellan två länder som har mycket gemensamt. För dem av oss som hävdar att det finns behov av fasta förbindelser mellan Sverige och Danmark är det främst de positiva effekterna som vi förväntar att dessa förbindelser kan få för näringslivet som är avgörande. Skåne och Själland omfattar 1,5 26 av Nordens yta, men hela 14 90 av dess befolkning — 3,3 miljoner människor. Det säger sig självt att ett närmande med snabba, säkra förbindelser mellan de här två delarna av Norden skulle få mycket positiva effekter. På båda sidor av sundet finns en mängd företag som skulle kunna stimulera och komplettera varandra samt dra nytta av ett närmare samarbete med varandra. Frågan om fasta förbindelser är naturligtvis en nationell angelägenhet och inte enbart en Skånefråga. Den har betydelse inte bara för industrin i Malmöregionen och Skåne i övrigt utan för hela södra Sverige och även för andra delar av landet. Den har betydelse för Norden som helhet. Det handlar bl.a. om huruvida nya framtidsindustrier skall placera sig någonstans i de norra delarna av den europeiska kontinenten eller om de, tack vare goda förbindelser över Öresund, lika gärna kan etablera sig i Skåne eller södra Sverige. Förbättrade kommunikationer med Danmark och kontinenten skulle öka möjligheterna för en industriell expansion i Skåne, där inte minst Malmöregionen drabbats hårt av strukturella förändringar; nu senast genom beslutet om avveckling av den civila fartygsproduktionen vid Kockums. Vi kan konstatera att Öresund i dag är en barriär mellan två länder, vilken måste raseras för möjliggörande av bättre kontakter för näringslivet, bättre kulturella kontakter och bättre sociala kontakter. Sysselsättningsfrågan och behovet av en bättre utveckling av näringslivet i Malmöregionen och Skåne i övrigt är avgörande skäl till att fasta förbindelser över Öresund bör komma till stånd. Men det finns, herr talman, också andra skäl som talar för fasta förbindelser över Öresund. Sådana vore ett sätt att ytterligare utveckla den nordiska gemenskapen, skapa bättre kontakter när det gäller näringsliv och kultur liksom att få till stånd bättre sociala och andra relationer. Visionen av Norden som en gemensam marknad, ett Norden med utveckling av både kulturella och sociala band, skulle kunna hållas levande. Det här är några utgångspunkter för min positiva inställning till fasta förbindelser över Öresund. Mot den här bakgrunden hälsar jag med stor tillfredsställelse att den 19 november 1986 svenska och den danska regeringen inlett överläggningar syftande till att så snart som möjligt nå fram till ett komplett förslag till överenskommelse mellan Sverige och Danmark om förbindelsen över Öresund. I de överläggningarna ingår, som framhållits tidigare under debatten, en uppdatering av tidigare utredningar, men också en prövning av alternativa lösningar till förbindelserna över Öresund. Det är naturligtvis utomordentligt betydelsefullt att man får ett fast underlag för att bedöma de miljömässiga konsekvenserna av fasta förbindelser över Öresund. Det är också av stort intresse att pröva möjligheterna till alternativa lösningar för förbindelserna över Öresund, lösningar som öppnats bl.a. genom att det nu finns nya tekniska förutsättningar för lösande av t.ex. frågan om kombinationer av tågtrafik och vägförbindelser mellan Malmö och Köpenhamn. Som framhålls i trafikutskottets betänkande ingår också i överläggningarna att göra en värdering av denna alternativa lösning och även av andra alternativ som presenterats under de senaste åren. Jag vill i likhet med trafikutskottet understryka det angelägna i att de aviserade nya undersökningarna genomförs skyndsamt och att man snarast möjligt får fram underlag för ett definitivt beslut om hur förbindelserna över Öresund bör utformas. Herr talman! Jag har inget annat yrkande än om bifall till hemställan i trafikutskottets betänkande nr 3. Avslutningsvis vill jag säga några saker med anledning av Ulla Tillanders inlägg. Jag hade inte tänkt gå in på det skånska socialdemokratiska partidistriktets behandling av denna fråga, men Ulla Tillander tvingar mig att säga åtminstone följande. Jag tror att det i varje fall för en saklig debatt hade varit bättre om Ulla Tillander hade hållit sig till sitt eget parti och hade låtit bli att kommentera en fråga som hon inte vet någonting om. Ulla Tillander kunde exempelvis fråga Einar Larsson, f.d. ledamot av denna kammare och numera landshövding i Kristianstads län. Han säger nämligen ett klart ja till en bro mellan Malmö och Köpenhamn. Det är riktigt att socialdemokraterna i Skåne har delade meningar i den här frågan. Det är också så att socialdemokraterna i Skåne på sin distriktskongress i söndags med knapp majoritet sade nej till fasta förbindelser över Öresund. Precis som de borgerliga partierna i Skåne är vårt parti delat vad gäller inställningen till frågan om fasta förbindelser över Öresund, och det känner naturligtvis också Ulla Tillander till. Jag vill också beröra den del i Ulla Tillanders inlägg där hon sade att det i dag finns utomordentliga förbindelser över Öresund. Jag tror inte att hennes uppfattning i den frågan har stöd av särskilt många, i vart fall inte i Malmöregionen. Det finns tider på året — så har det varit under senare år — då det över huvud taget inte har varit möjligt att ta sig från Malmö till Köpenhamn, såvida man inte haft råd att hyra en helikopter. Det är långa väntetider vid färjelägena, långa överfartstider och för vanliga människor mycket dyrt att snabbt och enkelt ta sig mellan Malmö och Köpenhamn. Kommunikationsförhållandena var i många avseenden bättre på 1960-talet än i dag. Den bild av kommunikationerna som jag ger här tror jag bättre överensstämmer med verkligheten och människors uppfattning än den bild som Ulla Tillander gav om förbindelserna, i varje fall i den södra delen av Öresund.

Herr talman! Med anledning av det Lars-Erik Lövdén sade om en Öresundsbros betydelse för industrin vill jag först nämna att näringsliv aldrig har hindrats av båttrafik. Det är ju en sådan som binder samman de flesta länder i världen. Flera gånger i dag har det talats om näringslivets framtid som om den hängde på en bro. Av två skäl tror vi i centern inte på det. Skulle miljöargumenten, som det också understryks i utskottsbetänkandet, bli så starka mot en bro att den av det skälet inte byggs, står och faller inte näringslivet i Skåne med det. Det skulle innebära att det finns en motsättning mellan näringslivet och miljöaspekterna, och det tror jag inte på, utan de måste kunna samsas. Lars-Erik Lövdén utesluter inte heller att miljömässiga skäl kan lägga hinder i vägen för en bro. För närvarande går det ganska bra för näringslivet som helhet också i Skåne, trots att vi saknar en bro över Öresund. Omvänt kan knappast verkningarna av en lågkonjunktur motverkas av en bro. Slutsatsen blir att man tillskriver existensen av en bro alldeles för stor vikt. Den åstadkommer ingen högkonjunktur och motverkar ingen lågkonjunktur. Den åstadkommer över huvud taget inget som inte bra färjeförbindelser kan åstadkomma. Jag sade inte att färjeförbindelserna i dagsläget är utomordentligt goda och inte kan bli bättre. Jag sade tvärtom, nämligen att de har blivit bättre och kan bli ännu bättre. Så till frågan om de socialdemokratiska medlemmarna som tog ställning mot en Öresundsbro. Tycker Lars-Erik Lövdén att en landshövdings ord väger tyngre än vad närmare 230 medlemmar det socialdemokratiska partiet anser i denna fråga?

Herr talman! Jag håller med Ulla Tillander om att miljöargumenten naturligtvis är viktiga. Men jag undrar varför Ulla Tillander och centern i en reservation tar klar ställning för en förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Det är också en fråga som Ulla Tillander i många år har motionerat om. Är inte den frågan viktig ur miljösynpunkt? Är det inte nödvändigt att utreda och överväga de miljömässiga konsekvenserna av en sådan förbindelse innan man tar ställning? En rad utredningar visar att miljöpåverkan av fasta förbindelser över Öresund endast blir marginell. När nu den danska och den svenska regeringen ytterligare vill uppdatera dessa miljöutredningar, finns det väl all anledning att avvakta det utredningsarbetet innan man tar definitiv ställning. Men just det senare har ni gjort i er reservation. "> Ulla Tillander säger — och det gjorde hon också i sitt huvudanförande — att transportnäringen inte har något behov av en Öresundsbro. Hon säger att det blir mycket dyrare och en omväg samt att transportföretagen självfallet väljer den väg som är närmast och att färjealternativet är både billigast och bäst. Det hävdar Ulla Tillander å ena sidan, men å andra sidan hävdar hon att 19 november 1986 färjetrafiken försvinner, att de långsiktiga effekterna på miljön blir mycket stora, att gods förs över från järnväg till landsväg. Jag tror inte att man kan hävda bägge de här argumenten samtidigt. På något vis måste man välja linje. Det går inte att argumentera efter två linjer på en gång, och jag tycker nog att Ulla Tillander bör fatta ett beslut om vilken linje hon skall följa i sin argumentation. Sedan än en gång till det socialdemokratiska partidistriktet. Det socialdemokratiska partidistriktet i Skåne har med knapp majoritet sagt nej till en fast förbindelse mellan Malmö och Köpenhamn. Vi är delade i vårt parti i Skåne i den frågan, liksom de flesta andra partier. Men jag tror, som jag sade i mitt huvudanförande, att Ulla Tillander bör hålla sig till sitt eget parti i stället för att kommentera de diskussioner som vi för inom vårt parti. Ulla Tillander påstår i den här debatten att det finns en stark majoritet inom socialdemokratin i Skåne mot en bro. Hon påstår att vi anordnade en extra distriktskongress bara för att diskutera den här frågan. I båda de avseendena men också när det gäller andra påståenden om diskussionen inom vårt parti vet inte Ulla Tillander vad hon pratar om.

Herr talman!

Det finns sakkunskap som är djupt oroad över att strömmarna i sundet och Bälten försvagas, och vi vet att Östersjön är ett känsligt ekologiskt system. Många människors utkomst är beroende av att det bibehålls friskt. Det har t.o.m. förts på tal om inte frågan om en bro är en fråga för alla randstaterna runt Östersjön. Den digniteten har brofrågan. Om man viftar bort det här nu, kan det bli ett uppvaknande av det slag som vi har upplevt allt oftare på senare tid, alltså att miljöskälen gör sig gällande, antingen det nu gäller en tunnel Helsingborg-Helsingör eller en bro Malmö-Köpenhamn. Därför är det trots allt ganska upplyftande att utskottet efterlyser en ordentlig miljödebatt. Anledningen till det klena utbytet mellan Danmark och Sverige är inte dåliga sundsförbindelser utan det är organisatoriska förhållanden och brister iinformationen. Möjligheterna till ett ökat samarbete är lika goda utan bro, då det framför allt är nationsgränsen och inte Öresunds vatten som fungerar som barriär. Det fick vi bl.a. lära oss på symposiet som ordnades för Skåne i måndags. Nästan alla Skånes kontakter sker mot Stockholm, och på motsvarande sätt är Köpenhamn medelpunkt för kontakterna på den danska sidan. Sedan tycker jag att svar på flera av Lars-Erik Lövdéns frågor finns i Birger Rosqvists inlägg. Jag kan hänvisa till det.

Herr talman! Ulla Tillander är bestämd när det gäller omdömet om de ekonomiska möjligheterna att förverkliga en Öresundsbro. Ulla Tillander vet att en Öresundsbro leder till en gigantisk ekonomisk felinvestering. Ulla Tillander är bestämd när det gäller de miljömässiga konsekvenserna. Ulla Tillander och centerpartiet vet att en bro mellan Malmö och Köpenhamn skulle leda till en miljömässig katastrof. Jag tycker att det är något underligt att man kan uttala sig så kategoriskt, när de utredningar som är gjorda hitintills inte pekar i den riktningen. De svenska och danska regeringarna är nu inne i ett arbete med uppdatering av utredningsmaterialet, där man tittar på de miljömässiga konsekvenserna, de ekonomiska möjligheterna, de trafikmässiga möjligheterna och de tekniska möjligheterna. Innan man kastar sig ut i debatten och kategoriskt avvisar en sådan lösning, borde man väl avvakta det utredningsmaterialet. Ulla Tillander har i sitt anförande och sina repliker inte med ett enda ord berört sysselsättningsläget i Malmöhus län och Malmöregionen. Det var inte mer än ett halvår sedan vi här i kammaren hade en utförlig diskussion om det katastrofala sysselsättningsläget i Malmöregionen och de farhågor som vi hyste om utvecklingen med anledning av avvecklingen av den civila fartygsproduktionen vid Kockums. Jag tycker att det finns orsak för Ulla Tillander som riksdagsman från Malmö att fundera kring vad som gynnar sysselsättningsutvecklingen i vår region och vad som inte gör det. Vi har i dag en arbetslöshet i Malmöregionen som vida överstiger arbetslösheten i riket i Övrigt. Jag tror att det är en faktor som man åtminstone som riksdagsman från den regionen bör ta i beaktande när man tar ställning i den här frågan. Herr talman! Avslutningsvis i den här debatten vill jag ge uttryck för min uppfattning om den mycket intressanta lösning som har presenterats med en landsvägsbro kombinerad med spårbunden trafik. Det alternativet skulle inte minst möjliggöra en sammankoppling av kollektivtrafiknätet i västra Skåne med Köpenhamns och Själlands kollektivtrafiknät, och det skulle få väldigt positiva effekter både när det gäller möjligheterna till kontakter och när det gäller miljön.

Herr talman! Det är inte mycket kvar att tala om i den här frågan, skulle man kunna säga, men jag har ändå en del synpunkter som kanske inte har kommit fram så mycket i debatten. Ulla Tillander sade att vi har 1980-talets nyvaknade miljöintresse. Låt mig tala om att mitt parti var det första partiet i det här landet som hade ett miljöprogram. Det var mitt parti som tillsammans med FN ordnade miljökonferensen 1972 här i Stockholm. Kurt Hugosson sade att det finns ett omfattande utredningsmaterial, och det gör det. Jag har läst utredningsmaterialet om fasta förbindelser över Öresund. Jag började med den Strandska utredningen som gällde en kombinerad tågoch landsvägsbro i det norra läget mellan Helsingborg och Helsingör. Sedan har jag följt alla utredningarna. Den senaste är den rapport som kom i juli 1985, och den har jag också mycket noga studerat. Jag har kommit underfund med att man har gått ganska snabbt förbi vissa viktiga frågor, bl.a. miljöfrågorna. När vi började diskutera fasta förbindelser mera på allvar i den senaste omgången satt jag med i Öresundsrådets miljöutskott. Där krävde jag att man skulle göra en modell av Öresund så att man kunde se hur vattenföringen påverkades av utfyllnadsarbete för en bro eller en tunnel, som vid det tillfället skulle ligga på bottnen och vara 10,2 m hög. Det har inte hänt någonting i den frågan, trots att vi från Öresundsdelegationens miljöutskott krävde att man skulle upprätta en sådan modell. Nu har vår kommunikationsminister till denna uppdateringsgrupp, tjänstemannagrupp, eller vad man vill kalla den, sagt att man noga skall gå igenom miljöfrågorna. Det tycker jag är mycket bra. Det är ett par ytterligare saker i delegationens rapport från 1985 som jag inte riktigt kan förlika mig med. När det gäller ekonomin har delegationen utgått från en låneränta på 14 96, och man har en kalkylränta på 5 26. Man räknar med en inflation på 9 26. Detta utgångsläge har man alltså när man räknar på kostnaderna för bron. Kan man ha en inflation på 9 26 och räkna upp priserna för transporterna på bron med 9 96 varje år, är det klart att man får en ganska kort avskrivningstid. Men med en inflation på 3 96, som vi nu har, och en kalkylränta på 5 90 skulle man behöva låna pengar till en ränta på 8 Ye, och det tror jag inte att man kan göra någonstans i dag. Man får hur som helst en mycket längre kapitaliseringsperiod, vilket kommer att kosta skattebetalarna väldigt mycket pengar. Vi har inte heller fått något klart besked om hur kostnadsfördelningen mellan länderna skall se ut. Vid 1973 års beslut var vi från svensk sida väldigt generösa. Vi sade till danskarna att om de ville vara med och bygga en fast förbindelse mellan Malmö och Köpenhamn skulle vi betala kostnaden för bron. Vi skulle också halvera kostnaderna för tunneln i HH-leden. Det finns alltså ett sådant beslut. De kontakter jag har haft med mina danska vänner — jag bor ju ganska nära Danmark — har gett mig visshet om att de fortfarande tror att vi skall betala bron mellan Malmö och Köpenhamn. Därför vill jag att man nu vid Öresundsdelegationens uppdatering klart talar om vem som skall betala och varifrån pengarna skall tas. Inte heller när det gäller de arbetsmarknadspolitiska frågorna finns tillräckliga uppgifter för att jag skall godta den rapport som föreligger. Jag tror att den grupp som skall arbeta med frågorna också bör studera de arbetsmarknadspolitiska konsekvenserna. Enligt de fackliga företrädarna, som jag umgås väldigt mycket med, kommer 3 000-3 500 att beröras. Det finns alltså arbetsplatser som blir berörda av fasta förbindelser mellan Malmö och Köpenhamn. Det är möjligt att det, som Lars-Erik Lövdén säger, uppstår spin off-effekter i Malmö som leder till etablering av industrier och företag där. Men jag frågar mig varifrån man skall ta dessa industrier och företag. Vem skall överta de utgifter som alla de hamnar har som har investerat väldigt mycket pengar i järnvägsförbindelser med kontinenten och Danmark? Det finns ytterligare en fråga som är mycket dåligt belyst. T.o.m. trafikutskottets värderade ordförande står här och säger att vi om vi bygger en bro mellan Malmö och Köpenhamn eller en tunnel i det norra läget får fasta förbindelser med kontinenten. Är det Kurt Hugossons uppfattning att de fasta förbindelser mellan Skåne och Själland som föreslås skall fortsätta bort till bron över Stora Bält, gå över Jylland och nå ner till Hamburg? Bara i Danmark blir den vägen 16 mil längre än att åka via Rödby-Puttgarden. Folk är i dag inte riktigt på det klara med att man, om vi får en fast förbindelse mellan Skåne och Jylland och om man har egen bil, inte kör 16 mil längre bort, till Jylland, utan i stället åker till Rödby och ställer sig i kö för färjan till Puttgarden. Det är det faktiska förhållandet. Jag tycker att den delegation som nu skall arbeta med dessa frågor skall ta kontakt med Sveriges åkeriförbund. De siffror som nämns i den rapport som lämnades i juli är felaktiga. Där säger man att 70 26 av den trafik som i dag går över HH-leden — det är alltså den tunga lastbilstrafiken det handlar om — skulle flyttas över till en bro. Jag har haft kontakt med Åkeriförbundet både centralt och lokalt, och det säger: Vi kommer inte att köra över någon bro. Det blir 5,4 mil längre att åka från Helsingborg ner till Lernacken och in till Dragör. Dragör ligger också på en ö, och sedan skall man komma därifrån. Det är skärningspunkten när man kommer från Köpenhamn eller Helsingborg via Helsingörleden, liksom när man åker över bron och kommer ut via Amager. Det blir 5,4 mil längre. Herr talman! Jag har inget yrkande. Jag instämmer i det Birger Rosqvist sade. Om jag hade kunnat yrka bifall till hans anförande skulle jag ha gjort det, men det kan jag ju inte. Jag skall inte yrka avslag på trafikutskottets hemställan. Jag skall inte heller yrka bifall till den. Nu har vi ju en grupp som skall titta på detta. Det skulle väl vara egendomligt om denna uppdatering inte skulle innebära att projektet är omöjligt att genomföra med de premisser som nu finns, alltså med en avgiftsfinansiering. Om man kommer till det resultatet har vi naturligtvis fattat ett beslut här, att det inte blir någon fast förbindelse. Det beslutet skall jag hurra för. Jag tror inte på någon fast förbindelse, och det har jag aldrig gjort heller.
Herr talman! Jag tror att Hans Pettersson i Helsingborg kan hålla med mig om att man kan hoppas att det socialdemokratiska miljömedvetandet, som han hänvisar till, får påverka beslutet om fasta förbindelser, så att man tar hänsyn till de 17 miljoner ton tågfärjekapacitet som kommer att finnas, när man sedan skall ta ställning till en bro.
Herr talman! Jo, det kan jag väl hålla med Ulla Tillander om. Men jag tycker att jag skall informera litet om vad vårt parti har gjort i frågan. Det är inte så att man lättvindigt kan tala om ett nyvaknat miljöintresse på 1980-talet, när vi under hela 1960-talet jobbat väldigt hårt med dessa frågor.
Herr talman! Det var bra att Hans Pettersson i Helsingborg påpekade detta om det socialdemokratiska miljömedvetandet, för det har inte kommit fram så mycket av det i debatten här i kväll.

Herr talman! Broar har alltsedan historiens begynnelse lett till bättre kommunikationer mellan människor. De har skapat en bättre förståelse och inneburit att människor har närmat sig varandra. De har inverkat positivt på utvecklingen. Jag har svårt att förstå att den tänkta bron mellan Malmö och Köpenhamn skulle vara det undantag som bekräftar regeln. Jag, och många med mig, tror att en bro mellan Malmö och Köpenhamn på både kort och lång sikt skulle innebära ett lyft inte bara för Skåne utan för hela Sverige. Den skulle innebära att vi på ett bra sätt skulle kunna närma oss kontinenten. Jag är litet bekymrad över den teknikfientlighet och den framstegsfientlighet som ibland kommer till uttryck i den här kammaren. I debatten i dag har vi hört argumentet att bron skulle innebära minskad sysselsättning inom färjetrafiken. Man har talat om 3 000—4 000 förlorade arbetstillfällen. Så har man gjort historien igenom. Vi kommer ihåg skräddaren i Paris för 150 år sedan, textilarbetarna i England för 100 år sedan när man ville kasta ut vävstolarna därför att de skulle innebara färre jobb. Men vi har sett att vi tack vare att man inte kastade ut dem fick en utveckling. Man har här också talat om att vi skall utveckla färjeförbindelserna. Den som har den minsta kännedom om problemen när det gäller Öresund och Köpenhamn-Malmö har fått klart för sig att vi har gjort försök med färjeförbindelser. I denna sena timme skall jag vara snäll och bara konstatera att man i utskottsbetänkandet har glömt en färjeförbindelse. I utskottsbetänkandet talar man nämligen om att det finns och har funnits fungerande färjeförbindelser och att en del nya har kommit till. Däremot har man glömt det kapitel som förhoppningsvis snart är överspelat, nämligen Gripenaffären, där socialdemokraterna och centerpartiet har agerat på ett sådant sätt att när man beskriver det politiska livet i Grönköping måste det framstå som allvarligt, eftersom denna affär är ett under av naivitet. Till sist, tror jag, herr talman, att det är dags för oss skåningar att sluta upp med det bytänkande som i dag förekommer. Jag är också övertygad om att många människor norr om Hallandsåsen blir förvånade över vårt uppträdande i många frågor. I stället för att gå fram på enad front föredrar vi att bevaka de egna reviren. Jag tror att det är destruktivt för hela vår landsände, och även skadligt för hela vårt land, när vi nere i Skåne håller på att inbördes bråka med varandra. Sedan må tidningen Arbetet och socialdemokraterna lösa sina interna problem kring voteringen på den senaste distriktskongressen. Men det är ändå min bestämda övertygelse att en bro kommer att innebära ett lyft för regionen, eftersom det innebär att man samtidigt säger ja till framtiden. Det har hitintills bevisats att om man säger ja till framtiden innebär det konkreta positiva resultat för människorna.

Herr talman! Både Sten Andersson i Malmö och jag lever i ett borgerligt styrt Malmö där man har gjort en dygd av nödvändigheten av att spara. Denna sparsamhet tar sig ibland mycket drastiska uttryck. Men plötsligt i fråga om bron gäller inte längre denna försiktighet med resurser. Då åker spenderbyxorna på. Betänkligheterna om vad som sker med skattebetalarnas pengar är som bortblåsta. Det vore inte för mycket begärt om man hade dragit vissa slutsatser när det gäller miljonoch miljardrullningen med offentliga medel — skattebetalarnas pengar. Vi hart.ex. Bolmentunneln som står färdig och som inte behövs. Vi har även Barsebäck, som inte hade fått byggnadstillstånd om det hade varit i dag. När det gäller Gripen, på tal om Grönköping, tycker jag inte att man skall kasta sten när man sitter i glashus.

Herr talman! Ulla Tillander talade om att man skall vara försiktig med offentliga medel. Det hade varit en Gudi behaglig gärning om hon hade lyckats övertyga sina egna partikolleger innan de blivit för inblandade när det gäller Gripen. Beträffande Barsebäck är det faktiskt en ganska positiv affär för Skåne och hela landsändan. Till sist: Vi är många som är broanhängare, och vi tror — vi vet inte, eftersom ingen vet exakt hur framtiden kommer att se ut — att en bro skulle kunna innebära ett stort lyft för en region som i dag är ganska hårt pressad.
Herr talman! Gripen är faktiskt en bagatell jämfört med en bro. För övrigt tror Sten Andersson i Malmö att han kan besvärja verkligheten med förenklingar. Eftersom moderaterna ofta har kommit på kollisionskurs med miljökraven förstår jag Sten Anderssons inlägg. Trots allt är det det ekologiska systemet som ytterst bestämmer de gränser vi har att röra oss inom. Detta inser allt fler.
Herr talman! Jag gratulerar fru Tillander till att besitta en förmåga som vi andra inte innehar, nämligen förmågan att kunna sia om framtiden. Vi vet ju nu att Gripen var ett katastrofalt misslyckande, däremot vet vi inte om en bro mellan Malmö och Köpenhamn skulle innebära ett misslyckande. Jag upprepar vad jag sade i början av debatten: Överallt världen över har broar inneburit förbättringar och framsteg. Jag skulle bli mycket förvånad om ett brobygge mellan Malmö och Köpenhamn skulle bli det undantag som bekräftar den regeln.
Herr talman! Jag är bara förvånad över att en moderat uttalar sig så vårdslöst om den miljardrullning som en Öresundsbrosatsning innebär.
Herr talman! Det är möjligt att det handlar om en moderat här i dag, men jag är säker på att det finns hundratusentals människor i Skåne som delar min uppfattning. Därför är jag inte så negativ som fru Tillander är.

Herr talman! I jordbruksutskottets betänkande 1986/87:5 behandlas ett parcenterpartimotioner om bevarande av genetiska resurser. I den ena syftas till inrättande av en genbank för husdjur, medan den andra på ett mer övergripande sätt tar upp frågorna om hushållning med genetiska resurser inom flora och fauna samt med mikroorganismer. Utskottet föreslår att motionerna lämnas utan åtgärd. Man understryker dock samtidigt värdet av att den genetiska variationen hos växter och djur bibehålls och främjas. En gemensam borgerlig reservation är fogad till betänkandet. Herr talman! Från moderat sida anser vi det synnerligen angeläget att bevara de genetiska resurser som finns hos såväl växter som djur. Tyvärr har redan vissa genetiska resurser försvunnit, bl.a. resurser i form av äldre husdjursraser, och genom import av avelsdjur kan äldre, förädlade raser förändras. Detta är olyckligt, om man vill bevara de ursprungsdjur vi i vårt land haft under mycket lång tid. Det vore ytterst värdefullt att i en framtid eventuellt kunna gå tillbaka och hämta in genresurser från äldre växter och djur. Det finns redan en nordisk genbank för vissa jordbruksoch trädgårdsväxter. Denna skulle kunna utgöra mönster när man går vidare i strävan att bredda basen på det här området. Det behövs en strategi för hushållning med genetiska resurser, en målsättning och kanske i många fall en snabb kartläggning av vad som finns kvar av hotade arter. Bevarandet av äldre sorter och raser på områden som innefattar kulturväxter, skogsträd, husdjur och vilda växter och djur bör ingå i en sådan strategi, liksom också bevarandet av mikroorganismer. Utskottet utgår ifrån att lantbruksstyrelsen och berörda forskningsorgan även i fortsättningen kommer att uppmärksamma dessa frågor och anser sig för närvarande inte ha tillräckligt underlag för att tillstyrka förslag om särskilda åtgärder rörande organisation eller finansiering av ifrågavarande verksamhet. Utskottet hänvisar också till den förstärkning av forskningen på jordoch skogsbrukets område som riksdagen nyligen beslutade om på grundval av proposition 1985/86:74. Där pekas bl.a. på att särskild uppmärksamhet bör ägnas växtförädlingen, markresurserna och mikroorganismerna. Jag tillåter mig emellertid, herr talman, starkt tvivla på att dessa resurser avsätts för de angelägna ändamål som vi från den borgerliga oppositionen pläderar för i detta betänkande. Herr talman! Jag yrkar bifall till den reservation som fogats till betänkandet.

Herr talman! Jag skall, samtidigt som jag yrkar bifall till reservationen i betänkandet, endast redovisa några kortfattade synpunkter i anslutning till den del av reservationen som tar upp behovet av en genbank för husdjur. Jag har tidigare ett par år tillsammans med Börje Stensson motionerat om en sådan här genbank. Utskottet har i år liksom tidigare år, som man brukar säga, positivt behandlat den här motionen och instämt i att det föreligger behov av skydd för hotade husdjursarter. Samtidigt hänvisar utskottet till de avelsföreningar och organisationer som finns och som har dessa uppdrag. Men problemet är att dessa organisationer inte har resurser för att ägna sig åt den del av arbetet som gäller bevarandet av de gamla arterna. I utskottets motivering för avstyrkande av motionen hänvisas till att lantbruksstyrelsen har inrättat en genbanksnämnd. Problemet är bara att genbanksnämnden inte har några resurser för sitt arbete. Dessutom konstateras att det inte finns någon genbank. Det hänvisas i betänkandet också till att Norge och Finland har större anslag för detta ändamål och att man genom nordiskt samarbete kan få resurser. Det är naturligtvis bra med nordiskt samarbete, men det är också viktigt att vi i Sverige har resurser på detta område. Jag tror att det hade varit värdefullt om socialdemokraterna hade tagit denna fråga på litet större allvar. Det finns ett talesätt som vi ofta använder här i riksdagen: Medan gräset gror, dör kon. Här är det faktiskt adekvat att använda det uttrycket. Ju mer tiden går, desto större är risken att dessa husdjursarter försvinner. Tiden är knapp. Det finns alltså skäl att återkomma till denna fråga som på något sätt måste få sin lösning. Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Det är en mycket viktig fråga som vi diskuterar i dag. Man kanske t.o.m. skulle kunna säga att det är en ödesfråga, eftersom de genresurser vi har är oerhört viktiga för hela vår existens och fortlevnad här på jorden. Det är ju här som de nya ting som skall komma kan skapas. Det är här som den rikedom vi kan uppleva i naturen och i djurriket har sin grund. Därför är det viktigt att vi ser till att vi har en bas att stå på också för framtiden. För det behövs det genbanker. Framför allt behövs en strategi för hur dessa skall fungera. Vi vet ju att vi handskas vårdslöst med denna resurs i dag. Vi förstör växter och djur på ett sätt som kanske aldrig tillförne. Genom miljöförstöringen, försurningen, försvinner årligen väldigt många arter i vår natur. Förhållandet är detsamma inom djurlivet. Delvis genom den förädling som äger rum slås gamla raser ut. Lars Ernestam tog till ett tänkespråk. Jag hade ett annat uttryck i tankarna, när jag funderade över hur oersättliga värden försvinner undan för undan utan att vi märker det eller tänker särskilt mycket på det, eftersom vi fortfarande har en hel del kvar. Jag tänkte på det gamla uttrycket: Man saknar inte kon, förrän båset är tomt. Det är så det är. Saker och ting försvinner, och först när de är borta saknar vi dem. Men då är det för sent. Jag läste i tidningen häromdagen att det har funnits en speciell Dalslandshund. Den rasen försvann för ett antal år sedan. Nu funderar man över var den sista hunden begravdes. Man vill försöka gräva fram kvarlevorna. Det finns alltså intresse för det. Varför vet jag inte, men man är i varje fall mycket sent ute. Både här i Sverige och ute i världen sker en förstörelse av den resurs som generna utgör. Vi kan se på skövlingen av regnskogar och annat. Men nu talar vi om vad som skall göras här i Sverige, även om det naturligtvis är viktigt att vi också har en strategi för hur vi skall arbeta internationellt. Vi har här i Sverige vissa riktlinjer som kommit fram i samband med statliga utredningar. Det finns också vissa principer som olika myndigheter i Sverige har fastställt för sitt arbete. Men vi borde ha ett övergripande mål för hur vi skall hantera denna fråga, vilka krav vi skall ställa osv. Men det behövs också en uppställning av målen, vilka grupper, av organismer och vilka enskilda sektorer som skall omfattas —t.ex. jordbruk, skog och fiske — och som man skall bygga upp genbankerna med. Vi måste bevara en mängd arter inom både växtoch djurriket. Det är viktigt att vi inte bara tar de arter som är hotade utan också vanliga arter. Vi måste ha en ganska bred bas att stå på. Vi måste kanske också i vissa sammanhang ta vara på en del av det som tas fram genom växtförädling — mutationer — korsningar som kan vara av värde i framtiden osv. Dessutom har vi tagit upp mikroorganismernas viktiga roll i naturen. Det är ju dessa som bestämmer bördigheten hos våra skogsoch jordbruksmarker. Men mikroorganismerna har också haft en mycket viktig funktion industriellt när det gällt livsmedelsframställning, medicinframställning osv. De kommer förmodligen att ha än större betydelse när vi kommer ännu längre i biokemin och när vi skall utnyttja produkter som vi kan ta fram på — Prot. 1986/87:30 våra jordar för andra ändamål än såsom livsmedel. 19 november 1986 Med andra ord är det viktigt att vi gör något — och gör det snart. Därförär HG det förvånande att den socialdemokratiska majoriteten tar så lätt på denna fråga som den gör. Eftersom frågan är livsavgörande för oss borde vi vara aktiva och göra någonting innan det är för sent. Herr talman! Med dessa ord yrkar jag bifall till vår reservation i betänkandet.

Herr talman! Jag kan försäkra Lennart Brunander att det inte ligger någon hund begraven i majoritetens ställningstagande. Vi tar heller inte lätt på frågan. Tvärtom. Vi anser att bevarandet av genetiska resurser är viktigt, och jag kan instämma i många av de farhågor som har uttalats. Dessa farhågor är särskilt aktuella i tider då även avelsverksamhet internationaliseras och i vissa fall handhas av multinationella bolag. Riksdag och andra berörda har därför vidtagit åtgärder under årens lopp: År 1979 inrättades en gemensam nordisk genbank för jordbruksoch trädgårdsväxter. Beträffande bevarandet av genresurser hos husdjur har behovet kartlagts. Lantbruksstyrelsen har på grund av den kartläggningen anvisat medel för stöd till olika avelsföreningar. I dagsläget nöjer sig majoriteten med detta förfaringssätt. Herr talman! Jag vill yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen.

Herr talman! Margareta Winberg talar så vackert. Hon säger att det är viktigt och att hon håller med om mycket av det vi har sagt. Det är bara synd att hon tydligen ställer mycket stora förhoppningar på regeringen i detta sammanhang eller av någon annan orsak inte vill ge regeringen till känna vad vi egentligen tycker. Vi tycks ju händelsevis vara sams på den här punkten. Margareta Winberg tar som exempel att avelsföreningar får stöd från regeringen för att bygga upp och bevara genresurser på husdjursområdet. Det talade Lars Ernestam också om. Men det stöd som har funnits trappas ned undan för undan, och kanske kommer det att helt försvinna i kommande budget. Det har halverats och är i varje fall på väg att försvinna. Stödet är i varje fall så litet att det har föga betydelse i detta sammanhang. Den administration som finns på lantbruksstyrelsen för att hantera dessa frågor får inte så mycket pengar från statskassan att den ens har styrfart för att kunna sköta sig själv. Den kunde i och för sig slopas, därför att den har inte vare sig pengar eller möjligheter att göra någonting. Här krävs mera resurser, vilja och handling.
Herr talman! Självfallet har jag förtroende för regeringen, men om man tillhör regeringspartiet, med det ansvar som det innebär för bl.a. ekonomin, måste man göra vissa prioriteringar. Det är lätt att i opposition önska saker, då man inte behöver ta ansvar. Vi socialdemokrater har gjort denna prioritering och har tyvärr inte kunnat tillmötesgå detta krav nu, vilket inte betyder att vi inte anser frågan vara av vikt.
Herr talman! Margareta Winberg säger att man måste ta ekonomiskt ansvar när man tillhör regeringspartiet, och det håller jag fullständigt med om. Men i detta fall tar inte regeringen ett långsiktigt ekonomiskt ansvar, eftersom det vi nu talar om är grunden för att det över huvud taget skall finnas någon ekonomi.

Herr talman, ärade kammarledamöter! I detta betänkande behandlas en rad motioner om miljövård. Miljövården är en oerhört viktig del av vårt samhällsarbete. De förbiseenden som vi gör får konsekvenser i många sammanhang. Enligt centerpartiets uppfattning finns det ett direkt samband mellan natur, människa och samhälle. Därför leder de förbiseenden vi gör i detta sammanhang utan vidare till att vi får kostnader som belastar samhällsekonomin längre fram. Det faktum att vi struntar i att göra vissa saker som vi borde göra leder till att kommande generationer får betala detta — vi sätter helt enkelt upp det på räkning. Detta är inte något rekommendabelt sätt att arbeta på, ändå gör vi Vi har i motioner fört fram krav på att det måste bli en ändring på denna 20 november 1986 punkt. Vi måste få en annan syn på saken. Men framför allt måste vi ta bort skygglapparna. Det kanske är detta det handlar om, eftersom vi, när vi resonerar om dessa saker, är ganska överens om att något borde göras. Men vi avstår från att se vissa saker som vi borde se. Vi har från centerpartiets sida väckt motioner om och även reserverat oss för att man skall vidta en rad åtgärder. Som riksdagsledamöter och som ansvariga även på andra nivåer för dessa frågor får vi mycket information. Men denna information kommer från många olika håll, och på dessa olika håll drar man olika slutsatser. Det innebär att när vi skall fatta beslut vet vi inte alltid riktigt vad som är den verkliga sanningen. Av denna anledning har vi föreslagit att man skall ha offentliga utfrågningar. Det innebär att man sammanför de experter som tror sig veta hur frågorna skall hanteras, men som har olika åsikter. På detta sätt skulle man försöka utröna hur saker och ting förhåller sig, och i varje fall skulle man få en offentlig debatt om dessa frågor på ett tidigare stadium än vad vi i dag får. I dag får vi ofta viktig information när det är för sent och besluten redan är fattade. Då är denna debatt inte lika meningsfull. Vid sidan härav skulle man ha något som vi kallar vetenskaplig medling. Det innebär att man skulle ha ett domstolsliknande förfarande när det gäller just de experter och vetenskapsmän som sysslar med dessa frågor för att på det sättet försöka utröna vad som är den största sanningen — den verkliga sanningen når vi kanske aldrig, men vi borde kunna komma sanningen närmare. Därigenom skulle vi slippa få den situation som nu råder, dvs. att vi ständigt går på nitar. Vi gör misstag, och misstagen måste betalas. I miljösammanhang är försurningen naturligtvis ett resultat av våra misstag, liksom förekomsten av kvicksilver, PCB, för att inte säga samhällsplaneringen över huvud taget med det centraliserade samhälle som vi har. Hade vi på ett tidigt stadium nöjaktigt kunnat bevisa att en mer decentraliserad uppbyggnad av vårt samhälle ur miljövårdssynpunkt, liksom ur människornas synpunkt och ur ekonomisk synpunkt hade varit bättre, då skulle vi också ha haft större möjligheter att nå bra resultat. När vi har fattat beslut om åtgärder är det mycket svårare att få en riktig förändring till stånd. Än svårare blir det när man genomfört åtgärderna. Vi ställer krav på miljövårdens inriktning i reservation 1. I reservation 2 har vi från centerns sida även krävt att det skall anordnas en internationell miljökonferens i Sverige. Sverige har gott renommé i miljösammanhang. Vi känner ett ansvar inte bara för oss själva i Sverige utan också för vår omvärld. Vi försöker påverka attityder och utveckling i andra länder i Europa och i hela världen. Därför tycker centern att vi med de kunskaper och med det renommé som vi faktiskt har skulle kunna ställa oss i spetsen för en internationell miljökonferens mycket snart. I anslutning till detta tycker jag att vi — och det har vi reserverat oss för — borde arrangera internationella mässor, där vi visar den miljöteknik som vi har. Den miljödiskussion som förevarit och det miljöansvar som vi känner samt inte minst de krav som har ställts har lett fram till att olika metoder att minska utsläppen och hantera våra miljöstörande verksamheter på ett bättre sätt kunnat utvecklas. Vi borde med fördel kunna visa det här för andra och erbjuda våra tjänster. Skall vi få en bra miljöpolitik, krävs att människor har en känsla för miljö, att människor vet mer om miljön och de ekologiska sambanden i naturen — vi människor är en del av naturen, och allt vi företar oss har en påverkan på naturen. Skall vi kunna fatta de beslut som vi måste fatta, och som inte alltid kommer att vara direkt positiva för människor utan ibland tvärtom kan innebära begränsningar, måste vi få förståelse för våra beslut hos de berörda. Då måste människorna, som jag sade, få bättre kunskaper om varför vi tvingas fatta vissa beslut. Det måste finnas en opinion som stöder oss. Utbildningen måste ändras i denna riktning, så att miljön får en bättre och riktigare plats i utbildningen, först och främst i lärarutbildningen men också i utbildningen av alla svenskar, i ungdomsskolan, samt naturligtvis i ökad utsträckning i all utbildning som vi har. En ingenjör som är tekniker måste veta hur tekniken påverkar den miljö där tekniken skall verka och hur den påverkar miljön runt omkring. Det tycker jag är en självklarhet. Tyvärr är det inte på detta sätt nu. Jag sade att vi ibland måste fatta beslut som kanske verkar negativa för människor, för de kostar någonting. Då kommer jag in på det här med ekonomiska styrmedel. Det är en fråga som kan vara besvärlig. Vi har ändå i utskottet kommit överens härvidlag och står eniga på en punkt, och det är att man inte skall kunna köpa sig fri. Det skall inte få vara så, att den som har mycket pengar kan förorena därför att vederbörande har råd att betala. Vi måste i grunden ha en klar inriktning och klara regler för vilka nivåer vi kan acceptera. Därutöver kan vi genom olika typer av beskattning och skattereduktioner stimulera fram en ännu bättre miljövård. Framför allt är detta användbart i situationer där resurserna är knappa. Våra naturresurser är ju ändliga i många avseenden. Vi måste därför spara på dem. Det är då rimligt att vi försöker styra utvecklingen så att man använder mindre av den typen av resurser. Man kan genom avgifter eller beskattning — hur man nu vill se det — påverka folk och industrier att använda just dessa material i mindre utsträckning. Å andra sidan kan vi genom subventioner, stöd eller hjälp stimulera människor till att utnyttja de miljövänligare materialen och de förnybara resurserna i större utsträckning. Då det gäller de ekonomiska styrmedlen tror vi att det är nödvändigt att omfördela skattetrycket. Det är inte meningen att skattetrycket på människor skall bli större, men vi kan på det här viset omfördela det på ett ur samhällets och miljöns synvinkel vettigare sätt än i dag. Detta har vi uttalat oss för i reservationerna 1, 2, 4 och 6, som jag härmed yrkar bifall till. Vi har också behandlat frågan om miljöprövning vid anläggning av vägar. I vpk-reservationen 5 tar man upp den frågan, med anledning av en motion från vpk. Från centerpartiets sida har vi samma motionskrav, som jag tror kommer att behandlas om ett par veckor i annat sammanhang. Det är då tokigt att vi i dag inte skulle stödja det krav som vi sedan kommer att resa. Kravet tas upp under mom. 12, och jag vill därför yrka bifall till reservation 5 i fråga om mom. 12. Det är viktigt att man vid byggande av vägar tar med de miljöstörande moment som ligger häri. Det är en riktig synpunkt som vi alltså gärna vill stödja. Förra året fattade riksdagen beslut om att uppmana regeringen att försöka 20 november 1986 åstadkomma en internationell luftvårdsfond för att kunna stödja de länder som inte har råd att direkt göra rimliga förbättringar i fråga om att minska utsläppen. Men det har inte hänt någonting på det här området, och vi har i den motion som vi skrev i januari kritiserat regeringen för det. Vi tycker att detta är en så viktig fråga att regeringen borde ha handlat betydligt snabbare. Därtill kommer att energiministern i svar här i kammaren varit ganska negativ i sin attityd. Detta har medfört att vi skrivit ett särskilt yttrande i anslutning till betänkandet där vi påpekar saken och återigen uppmanar regeringen att göra det som den faktiskt blev uppmanad att göra redan under förra riksmötet. Vi tror att det är oerhört väsentligt att en sådan här fond kommer till stånd. Man kan naturligtvis som energiministern säga att dessa länder borde vidta de här åtgärderna i alla fall, eftersom det är lönsamma investeringar. Detta låter sig sägas men knappast göras, om man inte har några pengar. Har man inte pengar måste man även till investeringar som är lönsamma på sikt få antingen lån eller bidrag. Det är det som luftvårdsfonden skall vara till för, och ju snabbare vi kan få till stånd en sådan fond, desto bättre är det. Vi kan inse att det finns vissa inkörningsproblem, eftersom idén måste säljas till andra länder. Därför är det allvarligt att regeringen inte startat detta arbete. Vi har också i ett särskilt yttrande sagt att när det gäller de avgifter enligt miljöskyddslagen som vi har motionerat om ställer vi nu inga krav, eftersom vi har blivit lovade en översyn. Herr talman! Jag yrkar bifall till de reservationer som centerpartiet står bakom samt till vpk-reservationen 5 i fråga om mom. 12.

Herr talman! I det betänkande vi nu behandlar tas en rad viktiga miljöfrågor upp. Vi moderater har tidigare fört fram förslag om att Sverige i internationella förhandlingar på miljöområdet skall verka för införande av miljöavgifter på luftföroreningar av typen svaveldioxid, kväveoxid och tungmetaller som ett visst land exporterar till ett annat och därmed förorsakar skada i det landet. Avgifterna skulle tillföras en internationell luftvårdsfond och användas till investeringar i reningsutrustning för att minska utsläppen. Det skulle med ett sådant system inte längre gå att gratis exportera skadliga luftföroreningar till andra länder. I den allmänpolitiska debatten uttryckte miljöminister Birgitta Dahl en viss skepsis inför förslaget. Hon uttalade i och för sig en positiv inställning till det, men sade att det var svårt att genomföra. Jag har deltagit i miljöförhandlingar med liberalkonservativa partier i Europa i den s.k. EDU-gruppen och där lanserat förslaget. Jag kan försäkra att entusiasmen hos framför allt de engelska delegaterna var måttlig. Jag tror ändå att det är viktigt att driva frågan, inte minst som ett påtryckningsmedel. De borgerliga partierna har i ett särskilt yttrande velat understryka frågans vikt. Miljöministern sade också i den allmänpolitiska debatten att hon blivit alltmer övertygad om att övergången till en mer resurshushållande och miljövänlig teknik är nödvändig även i de länder som i dag säger att de inte har råd. Hon sade vidare att den gamla tekniken i dessa länder i själva verket är den som är dyrbar och slösaktig. Jag håller med miljöministern om detta, men samtidigt vill jag konstatera att hon i första hand tycks beskriva socialistiska länder, där planhushållningen lägger en förlamande hand över utvecklingen. Omsvängningen mot ett ökat miljömedvetande tycks i själva verket gå snabbast i borgerligt styrda länder. I en centermotion, som lett till en reservation, föreslås att ett system med offentliga utfrågningar och vetenskaplig medling skall prövas i anslutning till någon lämplig utredning — Lennart Brunander tog upp detta i sitt anförande. Vi moderater har föreslagit offentliga utskottsförhör och är alltså ingalunda främmande för tankegången i centerförslaget. Vi har dock i det här fallet nöjt oss med konstaterandet att förslag av denna karaktär övervägs av regeringen. Om detta inte leder till resultat, får vi väl återkomma. Det konstateras i betänkandet att lagstiftningen på miljöområdet — framför allt gäller det miljöskyddslagen — är föremål för granskning. Svenska Naturskyddsföreningen har uttryckt oro över att lagstiftningen på miljöområdet här i landet varit otillräcklig för att ge naturmiljön gott skydd. Det finns all anledning att dela denna oro. SNF har utarbetat ett ambitiöst lagförslag, som nyligen presenterats i boken Bättre naturskydd — Förslag till ny naturskyddslag. Man tänker sig denna nya naturskyddslag som en ramlag. Den skall stå över miljöskyddslagen och naturvårdslagen. Jag tycker att andan i SNF-förslaget väl speglas i den första paragrafen: ”Naturen är en för människan gemensam tillgång som ska skyddas och vårdas för nuvarande och kommande generationers välfärd. Var och en ska bidra till skyddet och vården av naturen genom att visa hänsyn och varsamhet samt genom att undvika åtgärder som kan vara särskilt skadliga för naturen. Naturen ska utnyttjas med försiktighet och så att ekosystemens produktionsförmåga bibehålls, oumbärliga ekologiska processer vidmakthålls, genetisk variation bevaras och människor skyddas mot skadliga miljöbetingelser. Användningen av naturresurser ska vara inriktad på uthållighet.” Ett viktigt avsnitt i SNF-förslaget behandlar miljökonsekvensbedömningar och innebär att beslut som kan leda till inverkan på naturmiljön skall vara underbyggda av god kunskap om verkningarna, skadorna och nyttan av genomförandet. Även alternativa handlingsvägar skall belysas. Den här frågan berörs i flera motioner, bl.a. i motion 766 av Sven Munke, där obligatorisk förprövning enligt miljöskyddslagen föreslås bli införd för allmänna vägar, gator och flygplatser. Förprövningen är ju närmast ett embryo till miljökonsekvensbedömningen. Vi har inte reserverat oss på denna punkt, då kravet tycks vara på väg att effektueras av regeringen. I vår partimotion om miljöfrågor har vi tagit upp möjligheten att komma längre på miljöområdet med hjälp av vad vi kallar miljövårdsstimulanser. Förslaget går helt enkelt ut på att företag som gör miljövårdande insatser utöver vad som krävs enligt de villkor koncessionsnämnden angivit skall få en stimulans, t.ex. i form av skatterabatt-skattelindring. Det står visserligen i 24 § miljöskyddslagen att koncessionsnämnden redan innan tio år har förflutit får föreskriva hårdare krav, om en ny process kan ge väsentliga förbättringar från miljöskyddssynpunkt. Man kan ändå konstatera att det är relativt sällan en sådan förändring sker. Det är säkert vardagsåtgärder som i praktiken kan åstadkomma lägre utsläpp. Vi tycker att dessa vardagsåtgärder för att minska utsläppen bör kunna stimuleras. Man kan säga att koncessionskraven normalt ger företagen ett tufft ackord. Hårda krav ställs. Då är det bra att använda en morot som uppmuntrar till nya idéer för att minska utsläppen. Jag vill ha fullt klarlagt att vi hundraprocentigt ställer upp på tanken att man inte i något fall skall kunna köpa sig fri från kraven på god miljövård. Här ser vi koncessionskraven ligga i botten så att säga; det är endast om man går längre än till att uppfylla de kraven som dessa stimulanser kan komma in. Vårt förslag om skatterabatter på bilar som har avancerad avgasrening har ju antagits av riksdagen under övergångsperioden fram till obligatoriet för 1989 års bilar. Det var ett bra beslut från miljövårdens synpunkt. Denna typ av stimulanser är värd att pröva i andra sammanhang, så som föreslås i den borgerliga reservationen 6, till vilken jag yrkar bifall.

Herr talman! I det föreliggande betänkandet från jordbruksutskottet om allmän miljövård behandlas många motioner från den allmänna motionstiden i början på året. Jag vill börja med att för folkpartiets del yrka bifall till reservationerna 1 och 6. Jag kommer i det följande att närmare utveckla våra motiv och kommentera det särskilda yttrande om en internationell miljövårdsfond som även folkpartiet står bakom. Miljöfrågorna är viktiga. De berör många utskott och departement. Frågor om miljön har tidigare ställts i denna kammare, varvid inte mindre än fyra statsråd blivit inblandade på grund av då rådande arbetsfördelning. Folkpartiet har under en följd av år motionerat om att miljöfrågorna borde behandlas av ett särskilt departement, ett miljöoch resursdepartement. Nu får vi ett miljöoch energidepartement med ett ansvarigt statsråd. Med denna lösning är vi inte helt nöjda. Det är visserligen ett steg på vägen, men fortfarande är kopplingen mellan energi och miljö inte bra. Det finns en uppenbar risk att statsrådet Birgitta Dahl hamnar mellan två stolar, när hon skall vara ansvarig i fråga om både energiförsörjningen och bevarandet av miljön på samma gång. Från folkpartiet kommer vi att följa utvecklingen mycket noga. Miljöförstöring och resursslöseri drabbar ytterst oss alla. Att få sin hälsa hotad och sin livsmiljö försämrad upplevs som ett övergrepp. Friheten för den ene att släppa ut föroreningar blir ett oacceptabelt hot mot andras välfärd. Så kan också välmotiverade arbetsmiljöåtgärder komma i konflikt med hotet mot den yttre miljön. Det fick vi på ett handfast sätt erfara för ett par veckor sedan när freon-diskussionen var som hetast. Att byta trikloretylen mot freon i kemiska tvätterier betyder bättre arbetsmiljö men en försämrad utemiljö. Från folkpartiet har vi i vår partimotion pekat på en rad åtgärder som Prot. 1986/87:31 måste vidtas för att förbättra miljön. Vi vill bl.a. ha en översyn av 20november 1986 miljöskyddslagen -— tillsynen fungerar inte som det var tänkt. Avgiftssystemet. = J=us ad oo måste ses över. Intäkter som skulle finansiera kontroll och insyn har inte influtit i den mängd som förutsattes när avgiften introducerades. Nedskärningen av länsstyrelsernas naturvårdsenheter har lett till oönskade konsekvenser. Nu måste de förstärkas, så att det finns tid för en allsidig tillsyn och kontroll. I dag måste man nämligen på många håll göra en kraftig prioritering och lägga i och för sig väsentliga uppgifter åt sidan. Nu har en särskild utredningsman, landshövding Heurgren, tillsatts av regeringen för att göra en översyn av hela miljövårdsorganisationen. Det är särskilt viktigt att arbetsfördelningen mellan olika nivåer får en allsidig belysning och att miljöoch hälsoskyddslagen synkroniseras så att olika myndigheter på kommunoch länsnivå undviker att trampa in på varandras områden. Detta har också framhållits i en motion av Margareta Fogelberg. Miljöfrågorna är förvisso internationella. Vi vet att svaveldioxid och kväveoxider precis som freonerna inte känner några nationsgränser. De flesta länder i Europa ställer sig nu bakom Wienkonventionen från 1985 om en planerad minskning av atmosfäriska utsläpp. Riksdagen har gett regeringen i uppdrag att dels verka för minskade utsläpp, dels ta upp frågan om en internationell luftvårdsfond. En sådan fond kunde underlätta för de länder som i nuläget inte anser sig ha råd med de omfattande investeringar som krävs för miljöns skull. Statsrådet Birgitta Dahl säger sig ha respekt för riksdagens beslut. I frågan om en luftvårdsfond tvekar hon emellertid, och tolkar man statsrådets tal i den allmänpolitiska debatten tycks några försök i den vägen inte vara att vänta. Birgitta Dahl tycks mena att detta inte är regeringens bekymmer. Alla länder borde begripa att miljöförbättringar lönar sig. Men ofta är detta ett arbete som ger utdelning först på lång sikt, och ekonomin i nuläget kan därför vara ett allvarligt hinder. Det är angeläget att regeringen tar initiativ beträffande en luftvårdsfond. Dagens miljöproblem är till stor del en följd av den tekniska och industriella utveckling vi haft. Motsvarande får inte gälla för framtiden. Vetenskap och ny teknik kan lösa många miljöproblem och inte minst främja en resurssnål och miljövänlig industriproduktion. Därför är det angeläget att miljön får en ökad tyngd i all ingenjörsutbildning, inte minst på våra tekniska högskolor. En motion från folkpartiet med den innebörden kommer senare att behandlas av utbildningsutskottet. Folkpartiet vill att ekonomiska styrmedel utnyttjas i större omfattning än hittills för att erhålla och för framtiden behålla en god miljö. Det måste bli lättare att fälla företag som släppt ut miljöfarliga ämnen. I dag krävs bevis att företaget erhållit ekonomisk vinning av utsläppet och att miljön allvarligt skadats. Det kan vara svårt att bevisa i det enskilda fallet. Ekonomiska styrmedel kan utformas på olika sätt, vilket också framhållits i den gemensamma reservationen från moderata samlingspartiet, centerpartiet och folkpartiet. Det viktigaste är att det inte skall vara gratis att smutsa ner och förstöra. Ingen skall kunna köpa sig fri från nödvändiga miljöåtgärder.

Herr talman! Miljöproblemen är i dag så många och några så ohyggliga att vi ibland måste undra till vilken nytta vi egentligen är här i parlamentet. Det finns ju så fruktansvärt mycket att gripa tag i ute i verkligheten. Ofta får i varje fall jag en känsla av att vi här tvingas stycka sönder verkligheten. Vi diskuterar mest enskildheter — ett miljöproblem i taget. Mera sällan ges det tid till en helhetssyn som förklarar samband och försvarar miljön och dem som ständigt kämpar, t.ex. i olika miljöorganisationer. När man står på en sommaräng eller är på en ljuvlig skärgårdsö en ledig dag känns förstörelsen av miljön och alla destruktiva, penninghungrande krafter mycket avlägsna. Men denna sommar har vi påmints om på vilken skör tråd det ekologiska systemet och människan i verkligheten balanserar. Sommartavlan och naturbilderna känns ändå som en lisa och uppmuntran till fortsatt engagemang. Det får inte vara försent. Jag säger det framför allt därför att jag tror att den största risken är att barn och ungdomar förlorar allt framtidshopp. Vi vet att det finns sådana tendenser i dag. Vi måste alltså agera på alla nivåer. Birgitta Dahls tal på senare tid inger vissa förhoppningar. Miljöministern anlägger nu ofta en helhetssyn och en radikalitet som jag måste säga ligger miljörörelsen och vänsterpartiet kommunisterna nära. Det återstår då att gå från ord till handling, i både större och mindre miljöfrågor. Ett ständigt utredande t.ex. är förödande, eftersom medborgarna så väl vet att miljöengagemanget, kampen, är en kapplöpning med tiden. Sedan, herr talman, övergår jag till de enskildheter som vi faktiskt också är här för att diskutera. Jag tänker ta upp tre olika områden som har anknytning till motioner och reservationer från vpk. Det handlar dels om nordiskt samarbete beträffande miljöprojekt, dels om miljöstörningar från bensinstationer, dels om prövning av vägbyggnationer enligt miljöskyddslagen. Det gäller alltså den komplettering som vi i vpk vill ha. Nordiska rådet antog på sin 33:e session i Reykjavik 1985 en rekommendation om en handlingsplan för ekonomisk utveckling och full sysselsättning. Av underlagsmaterial och protokoll framgår att insatserna på miljöområdet då i stort inskränkte sig till hänvisningar till resp. lands insatser för att minska svavelutsläppen. Men desto mer diskuterade man andra väldigt ”häftiga” och storslagna projekt, som jag menar i mångt och mycket helt står i strid med de uttalanden som har gjorts i resp. land om miljöförbättringar och löften om sådana. I rapporten ”Norden och miljön” framkommer det dock att det inom miljöområdet finns möjligheter till en lång rad samnordiska projekt som är arbetskraftsintensiva och som också skulle utgöra ett speciellt nordiskt bidrag i debatten om den globala miljösituationen vad gäller bättre hushållning med naturresurserna. Sådana projekt fanns inte med i den nordiska handlingsplanen för ekonomisk utveckling och sysselsättning. Projekt som redan nämnts vid mötet i Reykjavik, bl.a. av föredraganden i socialoch miljöutskottet, gäller avgasrening, rökgasrening, föroreningskontroll och bekämpning, energin, skydd för biotoper etc. Vad som efterlystes var nordiska projekt avsedda för att utveckla en miljövänlig teknik som kan ge arbetstillfällen och även exportmöjligheter på utomnordiska marknader, vilket inte är att förakta — om det nu skulle bli en biprodukt av allt detta. Sådana gemensamma insatser borde också kunna vara till större samhällsekonomisk nytta enligt vpk. Jag vet — efter att ha läst protokoll — att också Grethe Lundblad har varit med i detta sammanhang och att hon på det möte i Reykjavik som jag hänvisat till var väldigt kritisk, därför att man inte hade vidtagit sådana här åtgärder och därför att man inte heller hade avgett några löften i det avseendet. Vi har också i vår motion tagit upp frågan om att få använda pengar från Nordiska Investeringsbanken, vilket det inte alls var tal om den gången. Det sägs i betänkandet att denna möjlighet finns, men det är ändå viktigt att riksdagen gör en markering av att de pengarna bör kunna användas. Vi säger i motionen att pengar från Nordiska Investeringsbanken bl.a. var ämnade för motorvägsbygget Stora Höga-Uddevalla i Bohuslän, men det har de senaste dagarna framgått att regeringen inte vill utnyttja de pengarna på grund av att det blir för dyra lån. Ett nordiskt samarbete skulle trots detta kunna gälla lånemöjligheter på miljöområdet. Jag yrkar bifall till reservation 3 i det betänkande som här behandlas. Vpk har också tagit upp frågan om miljöstörningar från bensinstationer, och vi tycker att denna fråga har diskuterats alldeles för litet, trots att detta utgör ett mycket stort problem. Vid Sveriges ca 4 000 bensinstationer säljs årligen 5 miljoner kubikmeter bensin. Det är en blandning av flyktiga vätskor, och i samband med att bensinen fylls i bensinstationernas cisterner och vid tankningen av motorfordonen avdunstar en hel del till den omgivande luften, och det är ett av problemen. Bensinångorna släpps ut från bensinstationerna dels vid påfyllning av bensinstationernas cisterner från tankbil, dels vid tankning av fordon. Det är också ett ganska omfattande arbetsmiljöproblem. Inom bensinbranschen räknar man med att om hela bensinhanteringskedjan tas med, från raffinaderi till konsumentens bil, är förlusterna så stora som 6,2 oo. Detta innebär att 31 000 m?, dvs. 22 000 ton, årligen släpps ut i luften, och detta är alltså ett problem som måste åtgärdas. Bensinstationerna ligger utmed de stora trafiklederna och i tätorterna. Många bensinstationer i tätorterna är ur omgivningshygienisk synpunkt olämpligt placerade, vilket vi alla kan konstatera. Medvetenheten om riskerna med bensinstationer intill bostäder och arbetsplatser är inte så stor som den borde vara i de flesta av landets kommuner. Det sker inte heller någon förhandsprövning enligt miljöskyddslagen, och därför får ofta kommunernas byggnadsnämnder väga in miljöskäl bland andra skäl när de skall ge byggnadslov m.m. för bensinstationer. Detta kan inte leda till tillräckliga framgångar när det gäller att komma till rätta med problemen. I detta fall skall jag avsluta med att ta upp ett exempel från USA, där det har gjorts undersökningar. Vid en jämförelse av befolkningens bensenexponering för olika utsläppskällor visar det sig att bensinstationerna ligger på andra plats efter biltrafiken. Om man ser på beräkningar av de totala bensinutsläppen i USA visar det sig att bensinstationerna kommer på tredje plats efter fordonstrafiken och industriprocesser där bensen är mellanprodukt. Den grupp människor som själva tankar sina fordon är självfallet illa utsatta. Man känner ofta lukten från bensin när man tankar eller är i närheten av bensinstationer. Lukttröskeln för bensin ligger på 300 ppm, och det skall jämföras med det hygieniska korttidsgränsvärdet på 130 ppm. Detta faktum har diskuterats alldeles för litet. Med detta vill jag yrka bifall till reservation 5 där denna punkt tas upp. En fråga som diskuterats desto mera jämfört med de andra frågorna gäller vägbyggnationer i landets stora motorvägssystem eller kortare motorvägsbitar och hänsynen till miljön. Alla miljöorganisationer i Sverige anser i dag att det är en stor brist i lagstiftningen att det inte finns en möjlighet att pröva sådana här vägbyggnationer enligt miljöskyddslagen. Miljöministern har nyligen framhållit att hon också tycker att det är mycket viktigt att det sker en miljöprövning av nya vägar och att miljökonsekvenserna skall belysas. Riksdagen har faktiskt uttalat sig för detta. Vpk har medverkat till ett sådant riksdagens uttalande, som en majoritet antog. Det var under förra året som vi sade att förslag till stora resurskrävande motorvägssystem vilkas syfte är att prioritera landsvägstrafiken måste bli föremål för en omsorgsfull och kritisk prövning. Opinionen i Sverige för en prövning av motorvägsprojekt enligt miljöskyddslagen är mycket stark, säger vpk nu och tycks få stöd av naturvårdsverket, vilket artiklar på senare tid har visat. Jag vädjar alltså till kammarens ledamöter att göra precis som centerpartiet här har gjort, nämligen biträda vårt krav i reservation 5 om miljöprövning.

Herr talman! Jag vill bara ta upp en av vpk:s reservationer, som Viola Claesson kommenterade. Jag var i mitt anförande inne på miljökonsekvensbedömningen, och jag tycker att tankegången i reservationen är riktig. Men i betänkandet är detta krav mycket väl tillgodosett. Det står ju i betänkandet att med hänsyn till att frågan inom kort torde komma att behandlas av riksdagen på förslag av regeringen, bör något riksdagsuttalande inte för närvarande aktualiseras med anledning av berörda motionsyrkanden. Miljöministern har i anförande här i riksdagen sagt att miljökonsekvensbedömningar avseende vägbyggen kommer att göras. Vi har på det sättet blivit väl tillgodosedda i detta avsnitt. Därför förstår jag inte riktigt anledningen till reservationen i fråga. Jag vill beröra en annan sak, nämligen problemet med avdunstning vid bensinstationer. Den frågan har behandlats i utskottet i dag, och jag tror att i stort sett hela utskottet var enigt om problematiken. I det fallet är således Viola Claesson något före sin tid.
Herr talman! Det känns rätt fint att stå här och få reda på att jag var före min tid. Så här snabbt brukar det faktiskt inte gå — att man får gehör för ett yrkande som man ställt inte här i kammaren men en timme tidigare i ett utskott. Jag hälsar detta med tillfredsställelse och anser att det då borde vara fritt fram för att stödja vpk:s reservation — eller hur, herr Virgin? När det gäller miljöprövning av vägar tycker jag också att utskottets skrivning är mycket positiv. Detta beror naturligtvis på att vi har haft och fortfarande har en mycket stark miljöopinion i landet, som driver på och som också har fått Birgitta Dahl och andra att inse att dessa frågor är viktiga. Men om nu de flesta är på det klara med att det är viktigt och känner till problemen, anser jag att det är tid att gå till beslut i den här frågan. Ge regeringen uppdrag, så att vi vet att vi verkligen får tillbaka ett förslag som ser ut som vi begär, alltså en komplettering av miljöskyddslagen.